Herr talman! Med anledning av proposition 1983/84:100 om anslag till lokala skattemyndigheterna och kronofogdemyndigheterna har frågan om omstrukturering av exekutionsväsendet blivit aktuell. Vi anser från folkpartiet att det är en god regel att inte ta uppbyggnaden av någon organisation för gott utan att göra översyn och eventuell förändring. Så har skett med kronofogdemyndigheten. Däremot anser vi att de principer om hur omorganisationen skall ske som kommit fram från riksskatteverket är helt felaktiga. Den effektivitet och det goda resultat av indrivning de mindre distrikten uppvisar är värd att notera. Detta bör ligga som grund när man förstärker distriktsorganisationerna i storstadsområdena. De minsta och medelstora distrikten är de mest effektiva. Vi anser därför att en eventuell förändring av distriktsorganisationen skall följa dessa principer. En organisation enligt riksskatteverkets modell med stora distrikt ger bl.a. en minskad personoch lokalkännedom tillsammans med sämre service till allmänheten. Jag yrkar bifall till reservation nr 1.

Herr talman! Kronofogdemyndigheternas uppgift är som bekant bl.a. att indriva det allmännas fordringar. Indrivningsverksamheten för det allmänna utgör huvudparten av kronofogdemyndigheternas verksamhet. De restförda beloppens storlek och tendenser att fortsätta att öka visar att arbetet måste utvecklas. Verksamheten har under senare år effektiviserats på så sätt att de större målen, dvs. mål med stora gälder, har getts ökade utredningsoch indrivningsresurser, och det är bra. Det är viktigt att just sådana fall ges speciell uppmärksamhet. Sådana mål utgör ca 70 90 av gäldbeloppen men endast 8 20 av indrivningsfallen. I ett stort antal motioner till riksdagen har från olika partier föreslagits att nuvarande distriktsindelning av kronofogdemyndigheterna nu inte skall förändras. Sådana motionsyrkanden följs upp i reservation nr 1 till det betänkande vi nu behandlar, och bakom reservationen står centern, folkpartiet och vpk. Vi vill inte inskränka oss till att avvakta eventuella nya förslag utan vill att de principer som förordas i reservationen skall vara vägledande. Herr talman! Vpk anser att kronofogdarna, för att effektivt kunna sköta indrivningen, skall vara så decentraliserade som möjligt då det gäller organisationen. Ökad effektivitet beträffande de ”större” gäldenärerna måste underlättas genom ökade resurser för verksamheten. Vi menar att det knappast är möjligt att märkbart förbättra situationen vad beträffar icke indrivna restförda med en i stort sett oförändrad eller minskad resurs. Restförda skatter och avgifter som inte kunnat drivas in beräknas uppgå till mellan 10 och 13 miljarder kronor. Andelen indrivet belopp i förhållande till belopp som bör indrivas tenderar att sjunka.

Varje tjänsteman inom exekutionsväsendet beräknas enligt gjorda undersökningar netto tillföra statskassan ca 700 000 kr. Det är därför förvånande och beklagligt att utskottsmajoriteten inte velat biträda vpk-motion 2065 om anslag till kronofogdemyndigheterna med utgångspunkt i länsstyrelsernas anslagsframställningar. Jag yrkar bifall till reservationerna vid bostadsutskottets betänkande nr 25.

Herr talman! Bakom reservationerna vid detta betänkande står folkpartiet, centern och vpk. Den första av dem berör indelningen i kronofogdedistrikt. Eventuellt ändrad organisation av kronofogdedistrikten har varit föremål för debatt i många år. Frågan har stötts och blötts i många instanser under årens lopp. Inledningsvis kan jag instämma i vissa delar av den framförda kritiken. Riksskatteverkets ursprungliga förslag var alltför långtgående i sin nedbantning i förhållande till nuvarande organisation. Nämnda förslag innebar att antalet kronofogdedistrikt skulle minskas från nuvarande 81 till 45 och att ett antal lokalkontor skulle inrättas. Detta är i korthet RSV:s ursprungliga förslag. Detta förslag har utsatts för stark kritik från en rad myndigheter och instanser. Kritikerna har funnits både bland verkets egen personal och bland övriga samhällsorgan och allmänheten. Förslaget har remissbehandlats. Remissomgången visar att RSV:s eget förslag var och är alltför långtgående. Tunga remissinstanser går emot förslaget. Bl. a. har Svenska kommunförbundet med skärpa avvisat det. De flesta länsstyrelser har intagit en liknande ståndpunkt. Herr talman! Den kritik som framkommit har inte spårlöst gått förbi. Den socialdemokratiska riksdagsgruppen har ingående behandlat RSV:s ursprungliga förslag, och det finns en bred majoritet inom den som inte oreserverat sväljer det. Den ansvarige departementschefen och hans närmaste medarbetare är väl medvetna om de stämningar som råder inom riksdagsgruppen. Från utskottsmajoritetens sida anser vi att ett eventuellt kommande förslag skall sammanfalla med den uppfattning som finns både ute i landet och i denna kammare. Det kan också nämnas att aviserat förslag till vårriksdagen som bekant ännu inte har lagts på riksdagens bord. Jag har velat redovisa detta inför dagens riksdagsdebatt. Men — och det är ett viktigt men — vi kan inte för all framtid ha en statisk organisation, samma organisation som vi har haft under årens lopp. Riksdagen bör självfallet vara öppen för ändrade rutiner och i konsekvens därmed också öppen för viss ändrad distriktsindelning. Någon form av modifierad distriktsindelning i framtiden torde vara sannolik. RSV kan inte stå utanför alla andra organisationers vardag och deras ändrade förhållanden på en rad områden. Herr talman! Så till reservation 1. Från utskottsmajoritetens sida anser vi att den andas alltför mycket av misstänkliggörande. Det finns ju inget förslag på riksdagens bord om ändrad distriktsindelning. Det är att se spöken på ljusa dagen. Vi kan inte i dag ta ställning till ett förslag som inte nu ligger på kammarens bord. Herr talman! Frågan bereds f.n. i regeringskansliet. Riksdagen bör således inte nu göra något uttalande i någondera riktningen. Nuvarande organisation ligger fast t. v. Utöver detta bör också nämnas att riksdagsrevisorerna, på förslag av riksdagen, aktualiserat och genomfört en granskning av hela exekutionsväsendet. Riksdagsrevisorernas förslag ligger nu på kammarens bord. Förslaget skall behandlas av höstriksdagen. Motionstiden utgår, om jag inte minns fel, i övermorgon, alltså fredagen den 18 maj. En sammanfattning av förslaget finns på s. 19. Revisorerna anser där att regeringen skyndsamt bör ta fram underlag för ett principbeslut om en ny organisation på alla nivåer för uttagande av skatter och avgifter i enlighet med de riktlinjer som riksdagens revisorer har förordat. I punkt 2 — det är viktigt, herr talman — sägs att omorganisationen av kronofogdemyndigheten bör anstå i avvaktan på principbeslut enligt punkt 1. Det kan också nämnas att här föreligger en reservation från moderaterna. Herr talman! Reservanterna menar att man i princip inte bör gå med på en enda förändring inom överskådlig framtid. Vi som företräder utskottsmajoriteten anser att reservanternas linje är alltför kompromisslös. Riksdagen kan inte i nuläget uttala sig alltför kategoriskt att nuvarande organisation, med i princip oförändrat antal distrikt, inom överskådlig framtid skall förbli intakt. Vi måste självfallet ha viss förståelse för den omstrukturering som finansministern har aviserat. Kravet på effektivitet finns. Då måste vi samtidigt vara öppna för vissa förändringar i den nuvarande organisationen och därmed troligen en viss förändring och indelning av kronofogdedistrikten. Herr talman! I avvaktan på en ny organisation på alla nivåer för uttag av skatter och avgifter förordar således riksdagens revisorer t.v. oförändrad organisation. Detta borde till stor del tillfredsställa reservanterna. Jag vill också säga att utskottsmajoriteten självfallet förutsätter att regeringen i ett eventuellt kommande förslag noga beaktar de regionaloch sysselsättningspolitiska aspekterna. Den omfattande centralisering som RSV tidigare föreslagit är en principiellt dålig och alltför långtgående lösning, som det inte finns majoritet för i Sveriges riksdag. I sitt inlägg här yrade Agne Hansson om centralisering och datorisering. Självfallet skall rättssystemet byggas ut. Det har vi varit helt överens om. Det kommer att hjälpa kronofogdemyndigheterna i deras arbete med att inkassera skatter och avgifter. Med dessa ord, herr talman, yrkar jag avslag på reservation 1 och bifall till utskottets hemställan. Reservation 2 av Tore Claeson, vpk, behandlar anslaget till kronofogdemyndigheterna. Man vill öka andelen indrivna belopp till statskassan. Man kan i korthet säga att vpk:s yrkande i stort följer anslagsäskandena från de olika länsstyrelserna ute i landet. Utskottsmajoriteten har för sin del följt skatteutskottets yttrande. Vi menar att kronofogdemyndigheterna har fått det relativt hyggligt med medel för att klara sina arbetsuppgifter. Man kan också nämna, och bör nämna i den här debatten, att kronofogdemyndigheterna till stor del har undantagits från det allmänt rådande besparingskravet enligt regeringens huvudförslag. Med hänsyn till rådande statsfinansiella läge finner vi från utskottsmajoritetens sida det av regeringen framlagda förslaget väl avvägt. Med denna motivering, herr talman, yrkar jag avslag på vpk-reservationen och bifall till utskottets hemställan i övrigt på samtliga punkter.

Herr talman! Debatten visar att allt fler instämmer i den kritik som riktats mot riksskatteverkets förslag. Det började ju med att regeringen tydligen tog intryck av kritiken och inte vågade lägga fram något förslag under våren, som man tidigare hade aviserat. Nu säger Magnus Persson att han och stora delar av den socialdemokratiska riksdagsgruppen instämmer i denna kritik.

Det är detta som är bakgrunden till vår reservation i utskottsbetänkandet. Om Magnus Persson läser reservationen noggrant, skall han finna att inte heller vi hävdar att man kan slå fast en statisk organisation för all framtid. Men när man skall förändra organisationen, är det ju riktigt att ha klart för sig åt vilket håll man skall förändra den. Då är det alltså angeläget att slå fast att en centralisering och ett borttagande av en rad kronofogdedistrikt, som det här har varit fråga om, inte är den bästa vägen för att effektivisera en organisation av det här slaget.

Det här går inte ihop. Är man beredd att välja princip, då kan man också ge svaret på dessa frågor. Riksskatteverkets förslag innebar ju en radikal nedskärning av antalet tjänster. Om man räknar med att varje tjänsteman i dag driver in ca 1-1,5 milj.kr. per år, skulle ju riksskatteverkets förslag innebära en avsevärd försämring av besparingssyftet. De 30-35 milj.kr. som man är ute efter i besparing skulle ersättas av en förlust för statskassan på i runda tal 300 milj.kr. Mot den bakgrunden tycker jag det vore självklart att uttala i vilken riktning man vill effektivisera kronofogdemyndighetsorganisationen. Varför, Magnus Persson, är socialdemokraterna inte beredda att tala om åt vilket håll de vill gå, vilken princip de vill använda för att effektivisera?

Herr talman! Magnus Persson har nu i debatten fört in det förslag från Onsdagen den riksdagens revisorer som vi har möjlighet att motionera om. Jag avstod i mitt 16 maj 1984 första inlägg från att ta upp dessa frågor, men jag kan nu som en liten FR att EG inte tror deti FS jr EE att En 5 Anslag till lokala vi » nägra = ra stäl MIngstrgan ena le konkreta frågorna, beträffande skattemyndigdistriktsindelning och hithörande ting. heterna och kronö= Det finns en bred enighet om att det behövs en bättre organisation på d di skatteoch avgiftsområdet, och man anser att den nya organisationen bör heterna genomföras snarast möjligt. Det är bra att det råder enighet. Men det är inte ointressant att i detta sammanhang något så när söka fastställa hur en förbättrad organisation på skatteoch avgiftsområdet skall vara utformad. I reservation 1 har vi försökt att något precisera principerna för en sådan organisation. Magnus Persson, vi har inte — vilket Agne Hansson nämnde — förespråkat någon statisk organisation. Vi har inte och vill inte stänga vägarna för modifieringar och förbättringar i olika avseenden i den nuvarande organisationen. Reservation 2 handlar om anslag till kronofogdemyndigheterna. Magnus Persson säger att vpk:s yrkande i stort sett följer länsstyrelsernas äskanden om anslag, och det är riktigt. Vi har tagit allvarligt på de äskanden som länsstyrelserna har framställt, och vi har beaktat redovisningarna beträffande svårigheterna i kronofogdemyndigheternas arbete. Vi har behov av att förbättra och effektivisera arbetet. Magnus Persson andrar det statsfinansiella läget som motiv för att inte ge tillräckligt anslag och därmed åstadkomma de förbättringar som länsstyrelserna önskar. Jag skulle tvärtom vilja påstå att det just med hänsyn till det statsfinansiella läget vore angeläget och bra att göra en anslagsökning, eftersom varje krona som satsas på det området bevisligen kommer tillbaka. Det lönar sig med sådana satsningar för statens vidkommande.

Herr talman! Först vill jag säga en sak till Agne Hansson. Jag sade att vi instämmer i kritiken i vissa delar. Men vi instämmer inte i allt. Jag vill hänvisa till reservation 1, där folkpartiet, centern och vpk säger följande: ”Det är enligt utskottets uppfattning väl motiverat att antalet distrikt även — under den tid framöver som kan överblickas — i stort sett bibehålls.” Herr talman! Vi kan inte ställa upp på det. Därför finns det ingen anledning att i dagens debatt gå reservanterna till mötes och göra något uttalande i riksdagen. Den nuvarande organisationen ligger fast; det sker ingen förändring. Därför anser vi att man bör avvakta. Dessutom går riksdagsrevisorerna reservanterna till mötes. I reservation 1 står att ”innan ytterligare överväganden görs om distriktsindelningen bör riksdagens behandling av revisorernas utredning avvaktas — — ”. Det var därför, Tore Claeson, som jag hörsammade riksdagsrevisorernas åsikt. I p. 2 säger de att en omorganisation av kronofogdemyndigheten bör anstå i avvaktan på principbeslut enligt p. 1. Vi har beaktat denna synpunkt. 91 Tore Claeson talade om länsstyrelsernas äskanden. Ja, det är klart att länsstyrelserna har sina propåer. Men det är i ett statsfinansiellt läge där budgetchefen säger att han avser att återkomma i ett senare skede till frågan om en omstrukturering av exekutionsväsendet. Meningen var att man skulle återkomma redan på våren, men detta är uppskjutet. Då skall vi inte gå in och plocka och säga att det skall vara si eller så, utan vi avvaktar. Jag kan säga till Tore Claeson att det är klart att det är mycket pengar som f.n. inte är indrivna, och statistiken är inte till allas fördel. Men rättssystemet och omstruktureringen av hela exekutionsväsendet kommer att gå skattemyndigheten till mötes. Vi är självfallet intresserade av att få in mera pengar av de fordringar som finns, men låt oss avvakta. Därför, herr talman, finns det ingen som helst anledning att i dagsläget göra något uttalande i någondera riktningen.
Herr talman! Magnus Persson skingrade i sitt senaste inlägg många av frågetecknen. Han konstaterade att det inte är den del av kritiken som berör nedläggningen av kronofogdedistrikt som socialdemokraterna instämmer i. Är man emot en centralisering och en nedläggning av kronofogdedistrikt, bör man också kunna vara beredd att tala om åt vilket håll man vill åstadkomma en förändring, dvs. att bibehålla i princip den nuvarande organisationen med en ytterligare decentralisering. Det är man alltså inte beredd att göra.
Herr talman! Bara en kommentar till Magnus Perssons senaste inlägg. Jag tycker att det är litet vårdslöst att tala om att man skall plocka litet här och där, i anslutning till en diskussion om länsstyrelsernas anslagsäskanden. De är, som Magnus Persson vet, mycket väl underbyggda och så gott som i detalj redovisade. Då skall man inte använda sådana uttryck, för då kan man få intrycket att det skulle vara något slags hafsverk, där man bara har slängt ihop några siffror på ett papper och plockat in dem. Det är inte så, utan bakom detta ligger ambitionen att förbättra och effektivisera denna verksamhet, mot bakgrund av de tiotals miljarder kronor som man inte har tillräckliga resurser för att driva in.

Eller är det så att Magnus Persson vill påstå att det skulle vara fel när vi säger att detta är en verksamhet som skulle bli självfinansierande och dessutom skulle löna sig mycket bra för samhället?

Man gör konkurser på ett sådant sätt att man mycket ofta klarar sig från åtgärder från samhällets sida på grund av att vi inte har tillräckliga resurser att sätta in. Sammantaget, herr talman, vill jag än en gång säga att jag tycker att det är beklagligt att man inte visat litet större förståelse i detta sammanhang. Jag är övertygad om att man, om man enas om att nödvändiga förbättringar skall genomföras på det här området, kommer att få se till att anslagen för den här verksamheten ökar i ganska snabb takt.
Herr talman! Jag noterar att Agne Hansson har glidit från den uppfattning han hade i sitt första inlägg i debatten. Han sade då att utskottsmajoritetens princip var centralisering och datorisering. Agne Hansson lugnade ned sig i sitt sista inlägg, men jag vill säga till honom att den kritik som vi har instämt i gäller vissa delar av detta frågekomplex. Nuvarande distriktsindelning kan inte behållas intakt för all framtid, och vi hävdar från utskottsmajoritetens sida att något uttalande icke bör göras i dag. Jag vill säga till Tore Claeson att han ju vet att länsstyrelserna i sina äskanden självfallet har den ambitionen att tillsätta så många tjänster som möjligt och effektivisera dessa. Men om finansministern i budgetpropositionen anför att organisationen snart skall omstruktureras, skall vi inte nu tillsätta ett antal tjänster och — som jag kanske litet olyckligt formulerade det — plocka litet här och där. Vi menar att man skall göra en samlad översyn av hela skatteindrivningen. Herr talman! Regeringen har också aviserat ett förslag, som baserar sig på det som kommissionen mot ekonomisk brottslighet anfört, och det överensstämmer också med det som Tore Claeson här var inne på. Vi anser att man skall effektivisera verksamheten och sätta åt de stora bovarna, som nu alltför lätt kommer undan, och regeringen har alltså aviserat ett förslag i den riktningen. Låt oss därför, herr talman, avvakta i denna fråga. Jag tror att såväl centerpartisters och folkpartisters som vpk-ares önskemål kommer att bli tillgodosedda i ett senare skede.
Herr talman! Betyder det senaste som Magnus Persson sade att vi kan räkna med Magnus Perssons och socialdemokraternas stöd för ökade resurser till den här verksamheten, sedan man väl har fått diskutera och besluta om viss omorganisation?
Herr talman!

Däri ingår det som vi nu diskuterar som en delpunkt. Det är möjligt att vi kan mötas i det avseendet, men låt mig också säga att man inom regeringen och regeringskansliet inte ligger still. När den aviserade propositionen framläggs får vi ta upp en debatt igen, herr Claeson.
Herr talman! Sedan Magnus Persson nu å regeringens vägnar har gjort detta ganska klara uttalande nöjer jag mig i dagens debatt med det sagda.

Herr talman! I proposition 141 föreslår regeringen att förköpslagen skall vidgas. Detta är ju helt i linje med en socialistisk grundsyn och innebär att den enskilda äganderätten än mer urholkas, samtidigt som politikernas maktställning hela tiden utökas. Från moderata samlingspartiets sida har vi upprepade gånger fört fram förslag om att förköpslagen skall upphävas. I nu föreliggande betänkande behandlas fyra motionsyrkanden från moderater, där detta förslag åter tas upp. Med hänsyn till att riksdagen under 1985 kommer att ta ställning till ett förslag om en ny planoch bygglag avstår vi nu från att yrka bifall till de aktuella motionsförslagen. I detta sammanhang kommer kommunernas ställning i planoch byggsammanhang att behandlas ingående. Stora förändringar är ju att vänta för kommunerna. Vår principiella inställning beträffande förköpslagen kvarstår naturligtvis. Förköpslagen, såväl i sin nuvarande utformning som enligt förslaget, medför möjligheter till godtycke från myndigheternas sida. Det framgår att förköpslagen avses att användas som ett alternativ och ett komplement till expropriation. Därigenom inbjuder lagen redan i sin nuvarande utformning kommunerna att förvärva fastigheter från utgångspunkten att de kan tänkas vara bra att ha för framtida behov. Exempel finns på att kommuner har samlat på sig stora fastighetsbestånd i tätorterna för att ha full handlingsfrihet för framtida behov. Detta innebär inte bara att enskilda förvägras att förvärva fastigheter, utan man binder också stora ekonomiska resurser till tveksam nytta för skattebetalarna. När det gäller förköp inom områden med stadsplan eller byggnadsplan föreslås detta kunna ske dels för att få till stånd en planenlig bebyggelse av tomtmark som inte är bebyggd i huvudsaklig överensstämmelse med planen, dels för att i kommunens ägo överföra mark som är avsedd för något annat ändamål än enskilt byggande. Det föreslås vidare att det inte skall ske någon avvägning vid tillståndsprövningen mellan kommunens och den enskilde fastighetsägarens möjligheter att genomföra planen, utan det bör vara tillräckligt att planen inte är genomförd och att kommunen gör sin förköpsrätt gällande. Detta kan vi inte acceptera utan finner det utmanande, inte minst mot bakgrund av hur utgångspunkten för lagstiftningen förskjutits sedan 1974 års riksdagsbeslut fattades om ändringar i lagen. Den nu föreslagna utvidgningen innebär ju i verkligheten att förköpsrätten föreligger i de flesta fall när fastigheter omsatts på marknaden. I motiven för ändring av förköpslagen för stadsförnyelse nämns ändrad lägenhetsindelning med hänsyn till bostadsförsörjningen eller för att hindra boendesegregation. Vi vill anföra att lösningen av detta problem inte bör ske genom att kommunen blir fastighetsägare utan genom att fastighetsägarna stimuleras att genomföra önskvärda förändringar. Det nämns vidare i detta sammanhang att ombyggnadsbehovet kan åberopas i ett bostadsförsörjningsprogram. Ett sådant program utvisar sällan ombyggnadsbehovet för enskilda fastigheter. Vi avvisar tanken att det för samhället skall vara möjligt att genom förköp tilltvinga sig en fastighet med stöd av ett bostadsförsörjningsprogram. Inte heller kan vi borgerliga reservanter ansluta oss till vad som anförts i propositionen när det gäller förköp för att bevara fast egendom därför att den är värdefull från kulturhistorisk eller miljömässig synpunkt. Förslaget om införande av en förköpsrätt för kulturhistoriskt värdefulla miljöer är mot denna bakgrund helt oacceptabelt och oförenligt med samhällets intresse i Övrigt beträffande kulturminnesvården. Det absolut viktigaste är att det allmänna skapar förutsättningar som stimulerar enskilda ägare och brukare att frivilligt göra insatser för kulturminnesvården och miljövården. Förköpsrätten skulle komma att omfatta byggnader och miljöer, på vilka enskilda människor lagt ner stora pengar och även arbete utan en tanke på den ekonomiska lönsamheten. Att ägaren har möjligheter att bestämma vem som i framtiden skall överta den vårdade byggnaden eller miljön utgör en väsentlig och avgörande drivkraft för sådana här frivilliga insatser. Det kan förutses att dessa för samhället helt nödvändiga frivilliga insatser i mycket stor utsträckning bortfaller, om ägarna genom införandet av en kommunal förköpsrätt inte längre har möjlighet att bestämma över och att förutse sin egendoms framtid. Om man införde en förköpsrätt för kulturhistoriskt och miljömässigt intressanta fastigheter, skulle det vara till mycket stor skada för kulturminnesvården och därtill hörande miljöer i vårt land. Vi delar inte uppfattningen att ett kommunalt innehav av en fastighet utgör en garanti för bevarande. Tvärtom visar utvecklingen att kommunerna har bekymmer när det gäller att klara av underhållet av de fastigheter som kommunen i fråga redan förvärvat av kulturhistoriska skäl. Stockholms fastighetsförvaltning t.ex. har föreslagit att man bör gå ut och försöka få enskilda människor att svara för underhållet av vissa fastigheter. Eftersom den kommunala ekonomin kommer att vara kärv även under den närmaste framtiden, innebär en överföring av flera byggnader i kommunal ägo inte någon säkerhet för bevarandet av dessa. Inte heller kan de borgerliga reservanterna stödja förslaget om förköp för mark eller anläggning som behövs för idrott och friluftsliv. Redan nu har vi ju allemansrätten som gör det möjligt för den som så önskar att utnyttja områden för friluftsliv. Vi kan inte se att friluftslivets intressen blir så dominerande att det skulle motivera att det allmänna tog över hela äganderätten till en fastighet. Man kanske inte bara bedriver friluftsliv utan även jordoch skogsbruk. Jag kommer från ett län, Stockholms län, där det allmänna — nämligen Stockholms kommun =— har förvärvat oerhört mycket mark. Vi vet ju att det inte i något avseende råder brist på mark för sådana områden som människor fritt kan ströva i. Jag vill fästa uppmärksamheten på den problematik som kan uppstå vid ett eventuellt förvärv av ett jordoch skogsbruk. Man kanske inte är särskilt intresserad av just jordbruk. Skall gården då styckas av, eller hur skall man göra för att komma åt marken så att säga just från friluftssynpunkt? Det finns mycket som är problematiskt i detta sammanhang. Det finns redan många problem när det gäller förvärv av områden, jordbruk och gårdar av det slag som jag här nämnt. Mot detta förslag har moderaterna och folkpartiet reserverat sig, medan centerpartiet härvidlag har stött utskottets majoritet. I regeringens proposition angavs 18 kommuner som skulle innefattas i detta förköpsförslag. Under utskottets behandling tillkom ytterligare en kommun, nämligen Härjedalen. Det är alltså två landskap som berörs av det här förslaget, Härjedalen och Gotland. Det finns nog skäl till att bostadsministern i sitt förslag framfört att avsikten är att regeringen närmare skall ange inom vilka områden av kommunerna som förköpsrätt föreligger. I propositionen föreslås att kommunal förköpsrätt införs för småhus inom vissa kommuner för att säkerställa bostäder för permanentboende. I den mån problem uppstår i exempelvis vissa skärgårdssamhällen i vad gäller omvandling från permanentboende till fritidsboende, beror dessa problem inte på brist på fastigheter för permanentboende utan på att konkurrensen från fritidshusköpare pressar upp priserna på befintliga fastigheter. Den föreslagna lagändringen löser inte detta eventuella problem. Däremot föreligger en betydande risk för att kommunerna köper fastigheter som de sedan inte kan sälja annat än till lägre pris. Ett bättre sätt att dämpa prisnivån på fastigheter i attraktiva fritidsområden är att grunda taxeringsvärdet på bruksvärdet snarare än marknadsvärdet. En sådan åtgärd skulle leda till att släktingar och andra får lättare att överta fastigheter och att prisutvecklingen allmänt dämpas. Förbättrade finansieringsmöjligheter i samband med vissa förköp yrkar vi också avslag på. Det kan befaras att förslaget om att införa lån med räntebidrag kommer att få en prisuppdrivande effekt. Från moderaterna har vi dessutom en reservation som gäller utvärdering av tillståndslagen. Där säger vi att lagen under senare år har ändrats vid flera tillfällen och att vi därför behöver en övergripande prövning av lagen. Herr talman! Övriga frågor som gäller denna proposition och utskottets skrivning kommer från borgerligt håll att behandlas av Kerstin Ekman. Jag ber slutligen att få yrka bifall till reservationerna 1, 2,3,4, 5,6, 7 och 8.

Herr talman! Vi yrkar från folkpartiet avslag på propositionen om ökade möjligheter till kommunalt förköp. Få samhällssektorer är så genomreglerade som bostadsmarknaden. Det måste verkligen presenteras starka skäl för att man skall öka regleringen och den kommunala kontrollen. Vi anser inte att några sådana skäl har redovisats. Det man nu vill är att ge kommunerna fler styrmedel. Detta är riktat mot den enskilde och är därför oacceptabelt. Vi skulle också få en ökning av administrationen som är olycklig och inte ger några positiva effekter. Jag vill ta fram några detaljer i förslaget. Förköp för genomförande av detaljplanen anser vi vara ett mycket olyckligt förslag. Det är så mycket mer förvånande att förslaget framförs när man inom kort avser att framlägga förslag om en ny planoch bygglag. Där kommer plangenomförandefrågorna att belysas. Det förslag som nu läggs fram kommer att öppna vägen för ett godtycke från kommunerna, ett godtycke som kan drabba den enskilde på ett icke acceptabelt sätt. Förköp för stadsförnyelse skall enligt förslaget bl.a. utvidgas till att omfatta egendom som behöver byggas om, t.ex. för att genomföra en ändrad lägenhetsindelning. Kommunerna har redan i dag instrument för att medverka till stadsförnyelse. Den föreslagna ändringen är en byråkratisering som är obefogad. Om det sedan genom lagen görs möjligt för kommunerna att genom stöd av ett bostadsförbättringsprogram tilltvinga sig enskilda fastigheter är detta oacceptabelt. Även när det gäller förköp för bevarande av egendom som är värdefull från kulturhistoriska eller miljömässiga synpunkter finns det redan i dag tillräckliga möjligheter för kommunerna att tillgodose bevarandeintressena. Någon ny lagstiftning är varken nödvändig eller önskvärd. I realiteten är det också så att mycket litet görs från det allmänna för att vårda arvet av skyddsvärda kulturmiljöer. Det är oftast enskilda och ideella insatser som görs. Det är därför helt oacceptabelt att man genom en kommunal förköpsrätt ger kommunerna befogenheter som skapar en osäkerhet hos ägare av sådan egendom om framtida ägarförhållanden. Det är vår uppfattning att en kommunal förköpsrätt skulle innebära en stor fara för god kulturminnesvård i Sverige. Vad beträffar förköp av mark eller anläggning som behövs för idrott och fritidsliv är det nästan stötande att man skall behöva tillgripa förköp för att säkra människors möjligheter till ett bra fritidsliv. Friluftslivet måste kunna finna sin form sida vid sida med jordoch skogsbruk. Det är ju inte nödvändigt att den mark man t.ex. promenerar på är i det allmännas ägo. Genom allemansrätten har vi stor frihet. Det ligger f. ö. inom den kommunala kompetensen att förvärva mark av riksintresse för friluftslivet inom den fysiska riksplaneringens ram. De problem som möter de bofasta i attraktiva fritidsområden när de vill köpa en fastighet har givit upphov till ett förslag om förköpsrätt för kommunerna. Jag har själv mött problemet med avfolkade kustkommuner i Bohuslän, och vi från folkpartiet har länge ansett att frågan måste få en lösning. Vi anser däremot inte att förslaget om kommunal förköpsrätt är en bra lösning. Det är faktiskt både principiellt och praktiskt olämpligt att kommunerna skall avgöra hur de fastigheter som blir till salu i en sådan kommun skall upplåtas och användas. Det skulle även bli ett mycket krångligt och byråkratiskt system. Man kan utgå från förutsättningen att det blir ett avsevärt antal bostäder som på det sättet skall ”förmedlas” genom kommunerna. Detta fordrar en både personell och ekonomisk resurs av stora mått i kommunerna. Det ger ju ingenting om det inte tillkommer pengar från antingen kommun eller stat. Någon måste betala mellanskillnaden mellan begärt pris och det pris de permanentboende kan betala. Folkpartiet har i stället föreslagit att man skall grunda taxeringsvärdet på bruksvärdet snarare än på marknadsvärdet. Det skulle leda till en dämpning av prisutvecklingen, och eventuella arvingar skulle lättare kunna överta aktuella fastigheter. Vi förordar också att särskilt förmånliga lån skall ordnas till personer som vill bosätta sig permanent och överta lediga fastigheter. Dessa lån skall inte belasta statsbudgeten. Vi tycker i stället att man skall ta upp överläggning med kreditmarknadens parter. Det är de praktiska möjligheterna att klara de ekonomiska förutsättningarna som är det viktiga. De permanent boende måste vara mer intresserade av detta än att man ger kommunerna ett nytt styrmedel, som kan drabba den enskilde mycket hårt. Herr talman! I betänkandet behandlas också frågor som gäller bostadsrätt och ombildningslagen. Den lag som antogs av riksdagen 1982 säkrade möjligheterna för de hyresgäster som ville överta sina bostäder och bilda bostadsrättsföreningar. De krav som framfördes av socialdemokraterna vid lagens tillkomst om att allmännyttans hus skulle undantas från möjligheten framfördes tyvärr som ett förslag omedelbart efter det att vi hade fått ett regeringsskifte. Vi motsatte oss då lagändringen, och vi har nu krävt en återgång så att de allmännyttiga bostadsföretagens fastigheter skall omfattas av lagen. Vi anser det diskriminerande för en grupp hyresgäster, nämligen de som valt att hyra bostäder ägda av kommunerna, att förvägra dem rätten till att genom bostadsrätt förvärva sin bostad. Det är också anmärkningsvärt att inte de stora problem som finns med de allmännyttiga företagens fastigheter och det stora tryck som finns för att ge människor möjlighet att välja bostadsrätten som boendeform kan tas som ett skäl för att återställa lagen som den en gång togs. I betänkandet behandlas också motioner från moderata samlingspartiet och centerpartiet om en ändring av den s.k. majoritetsregeln i ombildningslagen. När lagen antogs blev beslutet att det fordras kvalificerad majoritet för att få en ombildning till stånd. Vi anser nu också från folkpartiet, i likhet med motionärerna, att detta bör ändras så att det skall räcka med enkel majoritet. I 11 a § i bostadsrättslagen finns ett förbud mot s.k. hembudstvång. Anledningen till den paragrafen är att man vill skydda den enskilde i förhållande till t.ex. kommuner. Det har förts ett antal debatter i denna kammare om detta. Socialdemokraterna har fört fram frågan om hembud som något önskvärt. Vi har med kraft motsatt oss alla dessa förslag. Det gäller här verkligen den enskildes och bostadsrättsföreningarnas frihet gentemot bl.a. kommuner. Bostadsministern har givit 1983 års bostadsrättskommitté i uppdrag att utreda frågan om eventuellt avskaffande av förbudet mot hembud. Då vi anser att förbudet bör finnas kvar har vi i folkpartiet i vår partimotion krävt att kommittén skall befrias från sitt uppdrag. Vi återkommer med kravet att 2 § tillståndslagen ändras så att förutom HSB och Riksbyggen samt bostadsrättsföreningar anslutna till dessa organisationer även Sveriges bostadsrättsföreningars centralorganisation omfattas av lagen. Vi anser att det inte finns någon anledning att särbehandla SBC. Den gemensamma grundsyn som finns hos dessa tre organisationers medlemmar, och som här är den betydelsefulla, nämligen önskan om att bo med bostadsrätt, skall vara avgörande. Utformningen av lagen är ett exempel på att socialdemokraterna har andra värderingsgrunder för ett ställningstagande än de som bör gälla. I samband med diskussionen om bostadsrätt och förköpslagens utformning har vi från folkpartiet framfört kritik mot förslaget att ge kommunerna företrädesrätt gentemot bostadsrättsföreningar vid försäljning av fastigheter. Denna lagändring försvagar bostadskonsumenternas ställning på ett oförsvarligt sätt. Den arbetsinsats och de kostnader som nedlagts av de boende i samband med förberedelser för fastighetsförvärv och ombildning till bostadsrätt kommer i dessa fall att raseras.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

Herr talman! Mot bakgrund av vad Jan-Eric Virgin och Kerstin Ekman har sagt här i anslutning till diskussionen om betänkandet beträffande ändringar i förköpslagen kan det finnas skäl att inledningsvis mycket kort redovisa de grundläggande principer på vilka förköpslagen vilar och vilka regler som i huvudsak gäller för innehållet. Det finns skäl att påminna om att en alldeles bestämd förutsättning är att det skall finnas en köpehandling. En köpare och en säljare skall vara överens. En annan viktig förutsättning är att kommunen, om det finns en köpare och säljare som är överens, under vissa förhållanden kan gå in och träda i köparens ställe. Herr talman! Mot denna bakgrund har jag litet svårt att förstå den upphetsning och indignation som man spelar upp mot just förköpslagen. Vad som egentligen händer är att säljaren får precis det han har träffat avtal om. Vad köparen får göra är att vika undan för ett kommunalt beslut — fattat i sedvanlig demokratisk ordning. Diskussionen gäller alltså, herr talman, för det första om vi skall ha ett markpolitiskt styrmedel av den karaktär som förköpslagen nu har. Den gäller för det andra, om vi säger ja till att ha detta markpolitiska styrmedel, vilka förutsättningar som skall gälla för att förköpslagen skall få tillämpas. Vi fick höra av Jan-Eric Virgin att moderaternas inställning står orubbligt fast. Man är emot förköpslagen. Ändå avstår man från att föra sitt yrkande om detta vidare, och moderaterna är mycket intresserade av att diskutera just hur förköpslagens innehåll skall se ut. Jag beklagar att moderaterna inte är beredda att ställa upp på detta mycket mjuka markpolitiska styrmedel. Och jag kan bara konstatera att moderaterna inte i dag är redo att ge kommunerna den möjlighet som denna lag ger att styra utvecklingen inom den egna kommunen. Alla övriga partier här i kammaren tror dock på kommunernas förmåga i detta avseende och är beredda att ställa upp bakom detta markpolitiska styrmedel. Herr talman! Diskussionen bör kanske därför snarare föras kring frågan: När skall förköpsrätt anses föreligga? Propositionen föreslår ett antal utvidgningar vad gäller olika rekvisit som skall vara uppfyllda för att förköpslagen skall få tillämpas. Några av dessa utvidgningar har mött borgerligt motstånd, och jag skall därför kommentera dem. Låt mig börja med förköp för att genomföra detaljplan. Det finns skäl att påminna om att en detaljplan inte tillkommer hux-flux, utan den är ofta föremål för kommunala överväganden under lång tid i olika instanser. Det är en lång kedja av kommunala beslut via byggnadsnämnd, kommunstyrelse och fullmäktige. Mot den bakgrunden måste man anse att detaljplanen inte bara visar vad som kan komma att byggas, utan detaljplanen är ett dokument som visar vad som enligt kommunal mening bör komma till utförande. Det tycker jag är en självklarhet. Om den vilja som kommunen på det sättet har manifesterat inte förverkligas tycker jag det är rimligt att detta utgör grund för förköp. Det är inget godtycke, Jan-Eric Virgin. Det kan inte vara fråga om ett godtycke — det krävs ju ytterligare ett kommunalt beslut, nämligen att man skall utöva förköpsrätten. För övriga utvidgningar av förköpsrekvisitet kan man på principiell nivå föra ett tämligen likartat resonemang, dvs. att utskottsmajoriteten stöder tankarna i propositionen och därvid fäster mycket stor vikt vid den kommunala beslutsprocessen och det planeringsoch beredningsarbete som föregår besluten. Herr talman! Övriga skiljaktiga frågor i betänkandet är i sak tidigare behandlade eller förs inte fram till definitiva ställningstaganden. Därför kan jag här avstå från att nu ta upp dem och sammanfattningsvis yrka bifall till utskottets hemställan i dess helhet.

Herr talman! Att det finns köpehandlingar upprättade och att det finns vissa villkor som gör att säljaren får genomföra det avtal han har träffat vet vi naturligtvis. Men min upphetsning kvarstår, därför att jag vet att det finns så många fall där det här inte kommer att fungera på det sätt som kanske framför allt säljaren önskar. Om det gäller ett lantbruk och mark som skall användas till friluftsliv kan det ändå vara så att det är fråga om ett s.k. släktköp, dvs. att gården säljs till en nära släkting som då får ett relativt lågt pris. Då ser naturligtvis kommunen sin stora chans att gå före och köpa marken till lågt pris. Jag skulle vilja jämföra den här förköpspropositionen med en lufttät plastduk som nu läggs över hela förköpsinstrumentet. Vi har tidigare haft vissa lufthål, men nu smyger man försiktigt fram med det här. Som många gånger här i riksdagen kommer den här saken utan att allmänheten egentligen vet och förstår vad ett sådant markpolitiskt styrmedel som vi nu tar till innebär. Det kommer man att upptäcka när man väl kommer i den situationen, och då är det naturligtvis för sent att reagera, och det är tråkigt för människor. Den här förköpslagen kommer också att fungera som en smörgås som har många pålägg. Låt mig fortsätta att exemplifiera med jordeller skogsbruk. Tidigare har man kanske haft en arrendator som man skulle fråga om han vill köpa, och lantbruksnämnden har naturligtvis möjlighet att tala om vad priset skall vara, men nu skall man dessutom ha kommunen. Hur kommer det att bli med arrendatorns förköpsrätt framöver? Han kommer såvitt jag förstår att bli överkörd av den kommunala förköpsrätten, om nu kommunen vill köpa en gård som är till salu och som är av intresse för den. Det kan t.ex. gälla en kulturhistoriskt intressant byggnad. Jag har suttit i min kommuns byggnadsnämnd i många år. Där har jag lärt mig att kommunen har stora möjligheter att styra både detaljplaner och över huvud taget allt som rör planeringen av byggandet. Därför kan jag inte förstå varför Per Olof Håkansson tycker att vi är upphetsade. Vi anser att förköpslagen, även den som har funnits, skall försvinna. Det föreliggande förslaget till beslut här i riksdagen kan vi inte acceptera.

Herr talman! Anledningen till att förköpslagen infördes var bl.a. att man ville dämpa markprisstegringarna och dra in oförtjänt värdestegring till det allmänna. Det var också under en tid när kommunerna behövde möjligheter till markförvärv för att kunna göra utbyggnader. Man kan naturligtvis diskutera om denna förköpslag är nödvändig i dag. Vi tycker att den är det. Däremot kan en utvidgning av lagen inte anses berättigad. Det är också anmärkningsvärt att inte socialdemokraterna tycker att det är ett intrång i den enskildes frihet, om denne drabbas av ett kommunalt beslut om förköp. Frihetsdiskussionen måste gälla den enskildes rätt mot myndigheter och även mot kommunala församlingar. Vi ser en betydande risk i att friheten för den enskilde inskränks, om riksdagen fattar ett beslut om en utvidgning av lagen om förköp.
Herr talman! Jan-Eric Virgin gjorde det nästan klassiska numret från moderat utgångspunkt gentemot förköpslagen. Han använde visserligen en del nya ord i sammanhanget såsom plastskynke, smyga och smörgåsar med många pålägg. Men främst handlade det om att fortsätta att tala om förköpslagens innehåll på ett felaktigt sätt. Jag vill påstå att det som händer, om förköpslagen sätts i kraft i något avseende, är att säljaren får precis det han har varit överens med köparen om. När Jan-Eric Virgin försökte illustrera följderna, valde han ett sällsynt dåligt exempel. Jag skall inte tynga kammaren med att läsa upp vad som står i lagen om frikretsen för släktskap, men jag kan rekommendera Jan-Eric Virgin att studera 3 § i förköpslagen. Där anges nämligen klart vilka undantag för nära släktskap m.m. som gäller vid förköp.
Herr talman! Det här handlar om ideologi och inget annat. Vår ideologi är att de enskilda människorna i vårt land fortfarande skall få äga någonting. Föreliggande förslag är ett steg, även om jag möjligen kan tillstå att det är ett försiktigt steg, i riktning mot att samhället skall komma över ytterligare mark och fastigheter. Jag kan inte tro att mitt resonemang beträffande förköpslagen är fel, Per Olof Håkansson. Om jag skulle sälja min gård till någon som varken är barn eller nära släkting till mig, kunde jag naturligtvis tänka mig att begära ett lågt pris. Jag tror inte det är riktigt att kommunen då skulle vara förhindrad att utnyttja förköpslagen och köpa gården. Jag vidhåller vad jag tidigare sade. Att förköpslagen inte är annat än uttryck för en socialistisk grundtanke, att samhället skall sakta överta vår mark och våra byggnader, den saken vidhåller jag.
Herr talman! Jan-Eric Virgin vill göra det här till en ideologisk debatt, och det är klart att det är det. Då tycker jag att det hade hedrat Jan-Eric Virgin att föra debatten utifrån ideologiska utgångspunkter i stället för att vantolka och förvanska förköpslagens faktiska innehåll, för det syftar bara till att skrämma. Jag rekommenderar i detta inlägg precis som i det förra ett studium av förköpslagen. Då kommer många av de uttalanden som Jan-Eric Virgin här har gjort att framstå som felaktiga.
Herr talman! Jag har studerat förköpslagen, och jag kan inte se annat än att detta är ett sätt att på sikt komma över så mycket mark och byggnader som möjligt. Grundtanken är att få till stånd en ordning som är heltäckande. Förut har det funnits möjlighet till förköp på vissa områden, men man kompletterar förköpslagen, och jag tror att om lagen ännu inte är heltäckande så ger den 90-procentig täckning. Om regeringen skulle sitta kvar, kommer det om något eller några år att finnas 100-procentig täckning för att samhället skall kunna förvärva allt det önskar, och den enskilde kommer till korta.
Herr talman! Jan-Eric Virgin säger att syftet är att samhället på sikt skall komma över så mycket mark som möjligt. Det hade varit bra om han samtidigt talat om var detta syfte är dokumenterat i lagen eller i förarbetena. Vad det handlar om är att ge kommunerna ett medel att genomföra vad man på kommunal nivå har bestämt sig för att vilja göra. Det handlar alltså inte alls om de ting som Jan-Eric Virgin här för fram.
Herr talman! Debatten leder nog inte mycket längre, Per Olof Håkansson. Vi har naturligtvis vår ståndpunkt. Vi har alltid hävdat att förköpslagen skall avskaffas, och när man då utvidgar den lagen är det inte mer än rätt att vi reagerar och säger nej även till detta. Det är väl den slutsats man måste dra av vårt meningsutbyte.

Herr talman! Centerpartiet har vid tidigare riksmöten föreslagit reformer inom bostadsfinansieringen. Förslaget har då haft den utformningen att man skulle upphöra med den direkta statliga bostadslångivningen och uppdra den verksamheten till de befintliga bostadsinstituten. Statens befattning med stödet till bostadsbyggnadsverksamheten skulle ges formen av kreditgarantier för de förluster som kan tänkas uppstå på den del av lånen som staten i dag har ett ansvar för. Motivet har varit att detta är en mera rationell ordning än den uppsplittring som råder i dag. Som det nu är, svarar bottenlåneinstituten i de flesta fall för 70 260. Sedan har man statliga bostadslån av varierande storlek, beroende på låntagarkategori. I de flesta fall har man också ytterligare belåning hos bank för att klara överskjutande kostnader. Det skulle därför vara rationellt att minska antalet lån och försöka få finansieringen på ett ställe. Vi menar också att detta skulle medföra lägre hanteringskostnader i låneadministrationen. Det är viktigt att försöka ta till vara varje besparingsmöjlighet i bostadsbyggandet. Om man hade genomfört en reform på det sätt vi har föreslagit, skulle det på litet sikt ha inneburit möjligheter för staten att väsentligt dra ner på administrationen inom bostadslåneverksamheten, både hos bostadsstyrelsen och hos länsbostadsnämnderna. En rätt stor del av länsbostadsnämndernas arbete är i dag t.ex. pantvård och liknande. Undan för undan skulle detta ha kunnat gå över till bostadsinstituten och där egentligen inte ha medfört något särskilt stort merarbete. Ett annat motiv för vårt förslag är att ur statens budget få bort en del av budgetunderskottet som motsvarar det kapital staten har lånat upp för att i sin tur låna ut till bostadsföretagen. Beloppet har det senaste åren legat i storleksordningen 8-11 miljarder kronor och innebär en kapitalutgift, eftersom amorteringarna med tiden flyter tillbaka. Det har alltså en väsentlig funktion även i det sammanhanget. Tyvärr har regeringens förslag inte utformats på det sätt som vi hade önskat. Det har varit möjligt att åstadkomma enighet om att vi skall flytta ut bostadsfinansieringen ur stadsbudgeten, men socialdemokraterna föreslår att den skall läggas i ett särskilt finansieringsinstitut. Den orationella ordning som jag redan har påtalat kommer alltså att finnas kvar även i fortsättningen. Man tar inte till vara de möjligheter till besparing och rationalisering som nu hade funnits. Om vi ser litet framåt, har riksdagen beslutat om att underhållsfinansieringen skall ske på den oprioriterade marknaden. För den i framtiden alltmer omfattande underhållsverksamheten kommer fastighetsägarna att vara hänvisade till rebelåning av sina fastigheter, och då är det bostadsinstituten och bankvärlden som kan ställa upp. Det hade faktiskt legat i linje med den princip som man slog in på i samband med beslutet om ROT programmet att nu låta finansieringen av nybyggnation och ombyggnationer gå över bostadsinstituten.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

Herr talman! I den proposition som ligger till grund för det betänkande som vi nu behandlar lägger regeringen inför riksdagen ett förslag som överensstämmer med vad civilutskottet begärde i sitt betänkande 1982/83:26. Förslaget om att bilda ett särskilt, av staten helägt kreditinstitut, som skall svara för de medel som behövs för den statliga bostadslångivningen, ligger i linje med vad vpk under många år har förordat. Vi ser förslaget som ett steg på vägen mot en statlig totalfinansiering genom en bostadseller samhällsbyggnadsbank. Staten skall enligt vår mening ha ett avgörande inflytande på långivningen till bostadsbyggande och följdinvesteringar. Det finns anledning att snarast införa statlig totalfinansiering genom en samhällsoch bostadsbyggnadsbank, varvid såväl fullständig som integrerad finansiering bör gälla. Med fullständig finansiering avses en samordning av bottenlån och bostadslån till ett lån, ibland kallat enhetslån. Med integrerad finansiering avses en samordning av byggnadskrediter och lån för byggnadsobjektet. Bostadsbyggandets finansiering och villkoren för samhällets stöd till bostadssektorn har en avgörande betydelse för framtida bostadspolitik. De samhällsinsatser som görs på detta område betyder mest då det gäller att åstadkomma lägre boendekostnader. De bostäder som byggs är dyra investeringar för samhället och för de enskilda människorna. De skall användas i flera årtionden. Därför är det viktigt att både få ett enkelt och smidigt system och billigare pengar till bostadsbyggande och följdinvesteringar.

Kravet på en statlig bostadsoch samhällsbyggnadsbank för totalfinansiering av bostadsbyggande och följdinvesteringar är lika aktuellt nu som det varit under hela efterkrigstiden. Det är väl underbyggt i arbetarrörelsen och hyresgäströrelsen som ett grundläggande krav på en social bostadspolitik. Svenska byggnadsarbetareförbundet, Hyresgästernas riksförbund och Sveriges allmännyttiga bostadsföretag har i remissvar till olika utredningar uttalat sig för en sådan ordning som föreslås i vpk-motion 1063 och s-motion 2008. I riksdagen har vid flera tillfällen gjorts uttalanden på förslag från tidigare statsutskottet och civilutskottet om att fördelarna med en statlig totalfinansiering av bostadsbyggandet ”är så påtagliga att de bör avstås endast av mycket tungt vägande skäl”. Riksdagen har godkänt dessa uttalanden. Olika utredningar har också förordat sådana lösningar. I vpk:s många gånger upprepade förslag om bostadsfinansieringen har vi framhållit följande. Vi tycker att systemet med uppsplittrade lån i form av byggnadskreditiv under byggnadstiden som sedan omplaceras i form av bottenlån och sekundärlån — ofta i olika kreditinstitut — är både orationellt och ålderdomligt. Införandet av statligt enhetslån kan göra att man kan avskaffa byggnadskreditiven med dess höga räntor, och systemet med lån i olika kreditinstitut kan ersättas med ett lån i ett kreditinstitut. Vpk har alltså talat för och föreslagit ett system med ett enda bostadslån med en räntesats och en amorteringsplan. Vi har föreslagit ett lånesystem där man maximalt kan utnyttja alla resurser till bostadsoch samhällsbyggandet utan onödiga fördyringar. Det lånesystem som regeringen nu föreslår bör administreras av länsbostadsnämnderna, och även kommunerna bör ha viktiga administrativa uppgifter i ett sådant system. Några bärande skäl för att införa ett kreditgarantisystem administrerat av bostadsinstituten fanns enligt bostadlånekomittén inte, och vpk delar den uppfattningen. av bostadslånen är enligt vår mening effektivare än bostadsinstitutens administration av bottenlånen. Herr talman! Med hänvisning till det jag nu har anfört, innehållet i den vpk-motion som behandlas i det här betänkandet och vpk-reservationen yrkar jag bifall till reservation 3 i detta betänkande. Jag vill samtidigt säga att i andra hand stöder vpk reservation 2.

Herr talman! Jag vill allra först ansluta mig till de synpunkter som Kjell Mattsson alldeles nyss framförde. Det finns därför kanske inte någon större anledning för mig att noggrant gå igenom betänkandet i det hänseendet. Jag vill dock ge uttryck för några reflexioner och synpunkter med anledning av detta betänkande. Mönstret känns igen. När socialdemokraterna föreslår lösningar på politiska problem väljer de inte den mest näraliggande, naturliga eller praktiska lösningen. I stället är det uppenbart ideologiska motiv som påverkar besluten. Med näsan i den socialdemokratiska regelboken läggs kursen ut. Säger reglerna att det är staten som i alla lägen skall öka sin intressesfär — eller i varje fall inte minska den — är alla sakargument ointressanta. Något karikerat är det detta synsätt som ganska klart präglar socialdemokraterna i bostadsutskottet i den nu aktuella frågan om att föra ut bostadslånen från statsbudgeten. Redan nu finns på bostadslånemarknaden låneinstitut, som på ett alldeles utmärkt sätt sköter bottenlånen. Dessa institut — Stadshypoteket, BOFAB och Spintab — har förklarat sig villiga att även svara för topplånen. Det vore en klar fördel om både bottenoch topplån låg hos samma institut. Avsevärda förenklingar skulle med ett sådant system uppnås. Det är med beklagande man kan notera att socialdemokraterna i sitt ställningstagande har bortsett från dessa sakargument. Däremot finns dessa sakargument väl samlade i reservation nr 1, och jag yrkar alltså bifall till denna. Tankarna på en total statlig finansiering av bostadslånen avvisas av utskottet. Det vägledande för utskottet i detta avseende är att det inte är ett ökat utan ett minskat statligt inflytande som måste eftersträvas. Herr talman! Jag yrkar alltså bifall till reservation 1 och i övrigt till utskottets hemställan.
Herr talman! Vi har att träffa olika val. Jag har nu träffat ett val som innebär att vi sparar tid. Med hänvisning till bostadsutskottets betänkande, reservation 2, propositionen och de tidigare debatter om utskottsbetänkanden m.m. som har förts inom detta sakområde, ber jag att få yrka bifall till reservation 2 och i övrigt till utskottets hemställan i dess helhet.

Herr talman! Jag skall i huvudsak uppehålla mig vid utskottsmajoritetens förslag om att avveckla den regionala hemkonsulentorganisationen. Regeringens förslag innebär i detta avseende att hemkonsulentorganisationen avvecklas. Detta förslag har mött starkt motstånd. Inte mindre än 19 motioner har avlämnats som går emot regeringens förslag på den här punkten. I motion 1053 tar vi upp konsekvenserna av regeringens förslag beträffande hemkonsulentorganisationen i t.ex. Kalmar län. Men även på andra håll utanför riksdagen har regeringens förslag om att ta bort hemkonsulenterna från länsstyrelsen mött mycket stark kritik, inte minst från dem som har nära kontakt med denna verksamhet och väl känner hemkonsulentverksamheten, dess roll och syfte. Regeringens förslag är överraskande mot bakgrund av att riksdagen de två senaste åren har uttalat sig för ett bibehållande av den regionala hemkonsulentorganisationen. Konsumentverket har fått regeringens uppdrag att ta fram förslag till åtgärder som behöver vidtas efter det att den regionala hemkonsulentorganisationen har avvecklats och intill dess att konsumentkommitténs förslag är framlagt. Konsumentverket har därvid meddelat att man överväger en 111 lösning med någon form av storregional organisation där 10-15 årsarbetskrafter från hemkonsulentorganisationen knyts till konsumentverket och placeras 2-3 tillsammans på lämpliga orter i landet. Man förstärker således den centrala myndigheten på bekostnad av den regionala. Den regionala organisationen slås sönder helt om ett sådant förslag skulle bli verklighet. Majoriteten i utskottet föreslår inte någon sådan förändring nu på grund av att kommande överväganden inte bör föregripas, enligt utskottsbetänkandet. Däremot är man tydligen beredd att innan utredningskommittén har lagt fram sitt utredningsförslag ta bort hemkonsulenterna från länsstyrelsen. Det är en något märklig logik. I rimlighetens namn borde konsumentpolitiska kommitténs förslag avvaktas innan man gör någon form av organisatorisk förändring. Majoritetens antydda s.k. kompromissförslag är som att hugga av svansen på en katt bit för bit i tron att det är mindre plågsamt. Med ett sådant förslag når man inte ens den besparing som skulle ske om man tar bort hemkonsulentorganisationen helt, vilket är huvudargumentet för en förändring. Hemkonsulenterna måste finnas också på länsstyrelserna. Det är bl.a. där som de fyller den viktiga funktion som var avsikten när organisationen byggdes upp. Den regionala verksamheten måste ses som ett värdefullt led mellan verksamheten på central och kommunal nivå. Den kommunala verksamheten, som är frivillig, är i många kommuner f.n. utsatt för en neddragning på grund av bl.a. det ekonomiska läget. I Kalmar län t.ex. har i dag bara fem av länets tolv kommuner egen konsumentvägledning i form av heltidstjänster. Ingen kommun har halveller deltidstjänster, och flera kommuner diskuterar en neddragning av den kommunala konsumentvägledningen. Den kommunala konsumentvägledningen är således långt ifrån färdigutbyggd. Utan en regional verksamhet kommer mycket snart en allt större ojämnhet i komsumentservicen mellan landets kommuner att bli märkbar.

Detta stöd och denna rådgivning till familjerna och konsumenterna vill nu tydligen socialdemokrater och moderater starkt undergräva genom att ta bort den regionala hemkonsulentorganisationen. Det kan inte centern acceptera. Vi menar att den regionala hemkonsulentorganisationen skall finnas kvar — och det av flera skäl. För det första fullgör hemkonsulenterna viktiga uppgifter, och de har det övergripande ansvaret för konsumentverksamheten i länet. För det andra fungerar hemkonsulentorganisationen i dag även på det lokala planet så länge som kommunerna inte till fullo byggt ut den konsumentpolitiska verksamheten lokalt. För det tredje är det i tider av ekonomisk åtstramning särskilt betydelsefullt att konsumenterna genom information och rådgivning kan få tillgång till den resurs som en regional konsumentpolitisk verksamhet utgör. Herr talman! Regeringens förslag om en avveckling av den regionala hemkonsulentorganisationen måste avvisas. Hemkonsulenterna bör, som Nr 145 hittills, finnas vid länsstyrelserna. Denna uppfattning har bl.a. centerns representanter i utskottet markerat i reservation 1 till det betänkande vi nu behandlar. Jag ber att få yrka bifall till reservation 1. Jag yrkar vidare bifall till reservationerna 2, 5 och 8 och i övriga delar bifall till vad utskottsmajoriteten föreslår.

Herr talman! Jag skall också uppehålla mig vid frågan om hemkonsulenternas avskaffande. Det är ett mycket olyckligt beslut som riksdagen fattar om den godkänner avskaffandet av hemkonsulenterna. Under den tid som har gått sedan förslaget i budgetpropositionen blev känt i januari har debatten varit mycket intensiv, och det har framförts många synpunkter och förslag. Det har också presenterats tankar på olika typer av kompromisser som man skulle kunna göra för att ändå hålla uppe standarden på konsumentrådgivningen. Det har även sagts att man lika gärna kan avskaffa hemkonsulenterna eftersom de bara tjänar som ett alibi för vissa kommuner att inte bygga ut sin konsumentverksamhet. Jag tycker inte alls att det är på det sättet, utan jag tror att hemkonsulenterna fortsättningsvis har en | mycket viktig uppgift. Denna verksamhet borde kanske i stället förstärkas på olika sätt. Innan man fattar beslut om hur den skall förstärkas tycker jag att man skall avvakta den konsumentpolitiska utredningens förslag. Det finns inte några skäl att avveckla eller försämra denna verksamhet nu. Konsumentrådgivning av olika slag har en stor uppgift att fylla i ett samhälle som vårt, där en allt trängre och hårdare ekonomisk verklighet gör sig gällande, där allt fler producenter trängs på en krympande marknad och människor har en sämre ekonomi och där det blir en hårdare kamp om konsumenterna och de får svårare att göra rätt val. Produktion och marknadsföring av varor och tjänster måste naturligtvis finnas, men man skall inte göra sig några illusioner om att marknadens spel har något som helst med jämlikhet att göra. Tvärtom, är detta kanske det mest ojämlika område som finns. Det krävs oerhörda kunskaper, tid och vilja att tränga bakom alla erbjudanden för att göra rätt köp med en liten portmonnä. Det är ytterst få människor som har möjlighet att göra sådana noggranna överväganden inför sin ekonomiska planering. De människor som har långa arbetsdagar, klen ekonomi och stora behov är väldigt illa utsatta. Konsumentrådgivning behövs alltså, och den behöver förstärkas — inte försämras. I reservation 1, som är undertecknad av två centerledamöter och en folkpartist men också av vpk:s representant i utskottet, tar man upp dessa frågor och kräver att hemkonsulentverksamheten inte skall avvecklas. Jag yrkar bifall till den reservationen och kommer att stödja den precis som mitt parti naturligtvis kommer att göra. Jag vill bara kort säga att jag tycker att denna typ av sparande verkligen är ett exempel på s.k. toksparande, där man kan tjäna 2,5 milj.kr. under nästa 113 budgetår, 5 milj.kr. på ett helt år, för att åstadkomma så kraftiga försämringar. Det kan vara på plats att läsa några rader ur ett förord av Kjell-Olof Feldt till en konsumentpolitisk översikt: ”I ekonomiskt kärva tider är det särskilt viktigt med en effektiv konsumentpolitik. Det är inte bara sociala skäl för att satsa på konsumentpolitiken som då vinner i styrka.

Herr talman! Jag yrkar som sagt bifall till reservation 1.

Herr talman! Bostadsutskottets betänkande nr 26 har som rubrik anslag till länsstyrelserna m.m. Om man inte visste det kunde man inte utläsa detta av de två anföranden som hittills hållits, men så är alltså fallet. Det är det stora länsstyrelseanslaget som vi nu behandlar. Länsstyrelserna svarar ju för en mycket viktig verksamhet i länen. Enigheten om huvudinriktningen och omfattningen i länsstyrelsernas verksamhet är stor mellan partierna. Vi har dock från moderat håll föreslagit besparingar på vissa områden. Inom varje verksamhetsområde måste ständigt överväganden göras huruvida den hittillsvarande inriktningen och omfattningen är den som skall gälla även i framtiden. Likaså måste ekonomiska bedömningar — exempelvis krav på besparingar i statens budget — få påverka ställningstagandena. Nödvändigheten av besparingar på i stort sett alla områden står i varje fall för oss moderater klar. Sådan verksamhet som inte kan anses som oundgängligen nödvändig måste få bli föremål för kritisk granskning. Mot denna bakgrund har vi föreslagit ett antal besparingar på länsstyrelseanslaget på tillsammans 21 milj.kr. i förhållande till regeringens förslag. Vi avvisar förslagen om förstärkningar på naturvårdsenheterna, ökningen av anslaget för vård av missbrukare, tillskott till mervärdeskatteenheterna och priskontoren samt de extra pengar som regeringen anser behövs för granskning av företag med anledning av beslutet om löntagarfonder. Dessutom föreslår vi, tillsammans med Kjell Mattsson, en besparing på 1 milj.kr. för medborgarvittnena. Jag yrkar därför bifall till reservationerna 3, 4, 6 och 7. Beträffande frågan om hemkonsulenterna biträder vi vad utskottet anfört, vilket innebär bifall till budgetpropositionens förslag om att hemkonsulentorganisationen skall avvecklas. Under utskottsbehandlingen fick utskottet ta del av en skrivelse från konsumentverket vari föreslås att konsumentverket skall ta över ansvaret för ett antal tjänster inom hemkonsulentorganisationen. Beslut om detta fattas i annan ordning. Dessutom handlägger bostadsutskottet inte konsumentpolitiska frågor, varför någon behandling i denna fråga över huvud taget inte är aktuelli detta betänkande. Ändå vill jag klargöra att jag hyser en stor tvekan inför en utveckling där andra organ tar på sig ekonomiskt ansvar när staten sparar i sin verksamhet. Någon nettobesparing blir det då inte fråga om — detta särskilt mot bakgrunden av att konsumentverket i samma skrivelse som jag nyss nämnde anmäler ett ökat anslagsbehov för nästa budgetår på 1,25 milj.kr. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till utskottets hemställan i denna del.
Herr talman! Länsstyrelsen fyller en viktig funktion och dess verksamhet är betydelsefull, sade Bertil Danielsson i sitt anförande. Ändå är man tydligen från moderat håll och även från socialdemokratiskt håll beredd att försämra denna viktiga och betydelsefulla verksamhet för medborgarna i länen. Vad man därmed tillsammans ger sig på är alltså att försämra servicen för den enskilde konsumenten, i en tid när behovet av konsumentpolitisk verksamhet kanske är större än någonsin tidigare. Av detta inlägg framgår alltså att moderaterna inte anser att denna verksamhet är ”oundgängligen nödvändig”, som Bertil Danielsson uttryckte det. Jag har vidare svårt att förstå att moderaterna skulle kunna komma undan från att ta ställning i denna fråga genom att den, som Bertil Danielsson framhöll, inte hör hit. Frågan behandlas i detta betänkande, och det gäller alltså ett anslag för denna verksamhet. Det är fråga om man är beredd att anvisa medel eller inte. Från vårt håll kan vi inte acceptera att man är beredd att försämra den som Bertil Danielsson betecknade som så viktiga verksamheten inom länsstyrelsen som hemkonsulentorganisationen är.
Herr talman! Bertil Danielsson sade att denna fråga egentligen inte hör hit och att konsumentpolitiken inte behandlas här. Men i det politiska livet måste man försöka vidga perspektiven så långt att man förstår vad som händer med de beslut man fattar. Tar man bort anslaget för hemkonsulenterna, genom ett beslut enligt detta betänkande — där det i texten står klart och tydligt att de skall avvecklas — fattar man ett konsumentpolitiskt beslut. Man kan inte sticka huvudet i sanden precis som strutsen och säga att denna fråga inte hör hit och fatta beslut som får sådana konsekvenser. Ett något vidare synsätt än så måste man ha som politiker.
Herr talman! Jag skulle säkerligen på stående fot kunna räkna upp ett stort antal angelägna och viktiga områden som jag skulle vilja anslå pengar till, men jag har så pass vid syn att jag inser att man i varje enskilt fall måste göra ekonomiska avvägningar. Vi kommer i vårt land innan vi fått balans i vår ekonomi att tvingas till obehagliga ställningstaganden i en rad frågor. Det gäller nu ett fall där åsikterna går isär. Man måste, som Hans Petersson i Hallstahammar nämnde, ha ett vidare synsätt. Vi måste se sambanden mellan de beslut som vi är med om att fatta. Vi kan inte gång efter annan enbart lita till vår instinkt när den säger: Det här vill vi skydda och ha kvar. Vi kan inte driva en konservativ politik som innebär att vi tvingas bevara allt som fordomdags var. I en ny och kärv ekonomisk politik måste vi ta ställning. Jag vill vidare göra ett tillrättaläggande. Jag skulle enligt Agne Hansson inte ta ställning i den här frågan. Visst gör jag det, och vi gör det också i utskottet. Vad jag däremot inte tar ställning till är den skrivelse som konsumentverket avlåtit och som inte är föremål för behandling i vårt utskott. Den kommer, som helt klart framgår av utskottets handlingar, att behandlas i annan ordning. Det är den fortsatta utvecklingen av ärendet som vi då kommer att få ta ställning till, men i dag behandlar vi anslagsfrågorna, och på de punkterna är ställningstagandena helt klara.
Herr talman! Bertil Danielsson säger att han skulle kunna räkna upp en mängd områden där man vill göra ekonomiska satsningar, men att ekonomiska avvägningar måste göras i varje enskilt fall. Jag skulle vilja säga att det nog är betydligt lättare att finna områden där moderaterna vill riva ner än områden där de vill bygga upp. I den meningen är deras parti inte progressivt. Jag menar att man när man nu budgetmässigt hanterar de sammanlagda kostnaderna också måste göra de politiska övervägandena. Vi väljer att skydda konsumenterna så gott det går med de små resurser som trots allt finns. Skall man gå vidare och, som Bertil Danielsson säger, inte vara konservativ utan bygga upp något nytt, bör man under detta halvår åtminstone inte riva ned det gamla. Jag tror att vi skulle kunna hitta många ställen i statsbudgeten där man skulle kunna spara in 2,5 milj.kr.
Herr talman! Inriktningen i vår politik är att bygga upp landets ekonomi, och det måste vara en väsentlig och angelägen målsättning. Här är det inte fråga om att riva ned. Jag tror inte att det förslag som det nu gäller är så olyckligt som man här vill göra gällande. Däremot anger det vår grundläggande inriktning på att bygga upp vårt lands ekonomi.

Herr talman! Bostadsutskottets betänkande 26 behandlar bl.a. anslag till olika enheter inom länsstyrelseförvaltningarna. I nämnda betänkande behandlas också en rad motioner där det krävs åtgärder i en eller annan form. Den samordnade statliga länsförvaltningen utreds f.n. av statskontoret, och resultatet skall redovisas under innevarande år. I fyra motioner har frågor om samhällsplaneringen inom och mellan länsstyrelserna aktualiserats. Det finns motioner från både nord och syd. I Norrbottens län gäller det framför allt anslagsfrågor, i Gävleborgs och Västernorrlands län framför allt ökat och fördjupat samarbete mellan de båda länsstyrelserna. I Skåne är det de båda Skånelänen som är på tapeten. Utskottet menar att det är viktigt med en fördjupad samverkan och att olika åtgärder bör vidtas på resp. håll för att fördjupa det regionala samarbetet över gränserna. Men i första hand bör den s.k. Norrbottensstudien avslutas och närmare bearbetas. I avvaktan på analys och resultat av pågående försöksverksamhet finner vi det från utskottets sida inte fruktbart att tillstyrka de motioner som berör länsstyrelseförvaltningarna och därmed sammanhängande frågor. Vi förutsätter i övrigt att regeringen i lämpligt sammanhang redovisar resultaten och återkommer till riksdagen med förslag, om ytterligare utredningsinsatser skulle erfordras. Med denna motivering avstyrks samtliga motioner i den del som berör samordnade insatser på det regionala planet. När det sedan gäller frågor rörande skatteförvaltningens område finns det också rätt många motioner. I budgetpropositionen anför finansministern att han som komplement till Norrbottensstudien avser att tillkalla en särskild utredningsman för att närmare belysa frågan om på vilket sätt en samordning och effektivisering av skatteförvaltningen skall utformas. I den ena av två centermotioner begärs en utredning om möjligheterna att omorganisera de lokala skattemyndigheterna till s.k. lokala samhällsmyndigheter. Härvidlag följer vi skatteutskottet, som har yttrat sig om de båda motionerna. Vi menar att motionärernas synpunkter kommer att beaktas av den utredning som finansministern aviserar. Bostadsutskottet delar skatteutskottets uppfattning på den punkten. Eftersom regeringen har frågan under prövning bör inte riksdagen nu göra något uttalande. I den andra centermotionen uttrycks tveksamhet mot civilministerns redovisade uppfattning att det är erforderligt att pröva frågan om den regionala skatteförvaltningens anknytning till länsstyrelsen. Även här tycker skatteutskottet att de frågor som är relevanta bör bli tillfredsställande belysta i utredningsarbetet. Vi menar från bostadsutskottets sida att det är helt riktigt. Det kan finnas anledning att överväga olika delar av länsstyrelsens verksamhet, men nu bör i varje fall inte något riksdagens tillkännagivande göras. Motionen avstyrks med denna motivering. Herr talman! Efter denna inledning tänker jag övergå till att kommentera de reservationer som fogats till bostadsutskottets betänkande. Det har duggat tätt med motioner till årets upplaga av budgetpropositionen i denna del. Ett antal reservationer har alltså fogats till betänkandet, och bakom dessa reservationer finns skiftande politiska konstellationer. Vissa reservationer vill ha mer pengar, medan andra reservationer vill ha en ytterligare neddragning av anslagsposterna för berörda verksamheter inom länsstyrelsernas medelstilldelning. Jag skall här närmare argumentera för majoritetens ställningstagande och i konsekvens därmed mot minoritetsreservationerna i betänkandet. Reservation 1, som berör hemkonsulentorganisationen, är frukten av 19 motioner. Civilministern har i budgetpropositionen föreslagit att nuvarande regionala hemkonsulentorganisation avvecklas med utgången av innevarande år. Besparingarna får ses bl.a. mot bakgrunden av det statsfinansiella läget. Sedan får man kalla det toksparande eller ej, som Hans Petersson i Hallstahammar uttryckte det. Men budgetunderskottet är trots allt betydande. I nuläget finns totalt 39 hemkonsulenttjänster vid länsstyrelserna, och av dessa är 9 tjänster vakanta. I princip kan man säga att det finns minst en hemkonsulent i resp. län. Departementschefens motivering för att avveckla hemkonsulentorganisationen är, förutom det budgetmässiga utfallet, följande: För det första har inte mindre än 90 96 av landets befolkning tillgång till konsumentrådgivning i den egna hemkommunen. För det andra utreds frågan hur kontakterna mellan konsumentverket och kommunerna framdeles skall utformas. Den konsumentpolitiska kommittén har i uppdrag att pröva denna fråga. För det tredje ligger det också i linje med regeringens tidigare uttalanden att den statliga förvaltningen, alltså länsstyrelsen, i första hand skall svara för de regionala behoven. Majoriteten menar således att det finns en rad skäl för att tillmötesgå civilministerns hemställan om att hemkonsulenternas organisatoriska anknytning till länsstyrelsen upphör. Konsumentverket har fått i uppdrag att pröva vilka åtgärder som övergångsvis är påkallade i anledning av att hemkonsulenttjänsterna dras in. Civilministern säger bl.a. att det bör särskilt övervägas om ytterligare stöd kan vara berättigat och hur samverkan mellan kommunerna och konsumentverket skall utformas. Konsumentpolitiska kommittén har i sina direktiv bl.a. att behandla den frågan. Den rent praktiska handläggningen — det gäller frågans fortsatta öden och äventyr — kommer att skötas av lagutskottet. Som bekant hör konsumentfrågorna till lagutskottets domäner. Dessa frågor ligger i sedvanlig ordning inom lagutskottets kompetensområde. Nåväl, reservanterna framhärdar alltjämt att hemkonsulenterna bör sitta i orubbat bo. De bör alltså vara kvar på länsstyrelserna. I varje fall bör ingen förändring ske innan konsumentpolitiska kommittén sagt sitt i denna omstridda fråga. Herr talman! Frågan om hemkonsulenternas framtida arbetsuppgifter har stötts och blötts under åtskilliga riksmöten. Detta är inget överraskande utspel, Agne Hansson! Det här har varit en lång följetong under årens lopp. Vi från utskottsmajoritetens sida anser att tiden nu är inne att följa civilministerns förslag och ändra nuvarande organisation. Med denna motivering, herr talman, yrkar jag bifall till utskottets hemställan och avslag på reservation nr 1. Reservation nr 2 berör tillsynsresurserna vid länsstyrelsernas regionala naturvårdsenheter. Enligt reservationen bör ytterligare 4 milj.kr. tillföras naturvårdsenheterna. Reservationen har framställts av ledamöter från centern och folkpartiet. Herr talman! Prövning och tillsyn enligt miljöskyddslagen utgör en krävande och dyrbar men även väldigt viktig del av miljövårdspolitiken. Reservanterna framhäver att länsstyrelsernas naturvårdsenheter drabbas alltför hårt. Ja, regeringsförslaget innebär trots allt en resursförstärkning, och i ett ansträngt finansiellt budgetläge har majoriteten stannat för att biträda regeringens framlagda förslag i denna del. Den resursförstärkning som departementschefen förordat är enligt vår mening rimlig. I övrigt hänvisar jag till motiveringen i utskottsbetänkandet. Jag yrkar således avslag på reservation nr 2 samt bifall till utskottets hemställan. Reservation nr 3 berör samma fråga. Det är bara det att man från moderaternas sida drar åt andra hållet. Reservanterna säger att det i och för sig är motiverat med en viss förstärkning men att det trots allt inte är samhällsekonomiskt. I nästa andetag tar man tillbaka vad man inledningsvis sagt. Moderaterna anser att länsstyrelsernas naturvårdsenheter redan i dag innehar tillräckliga resurser. I konsekvens därmed yrkar moderaterna avslag på regeringens förslag om en resursförstärkning. Man menar att regeringsförslaget icke bör förverkligas. Från majoritetens sida menar vi att man gjort en rimlig avvägning och att den aktuella prioriteringen får gälla. Jag kan bara, herr talman, helt kort konstatera att de borgerliga råkat i osämja. Vilken miljöpolitik skulle en borgerlig regering föra? Det tror jag att många väljare skall fråga sig. Vem skulle ha fått råda — moderaterna, centern eller folkpartiet — om de borgerliga var i regeringsställning? Reservation nr 4 gäller vissa övriga förstärkningar på länsstyrelsenivå. Även här flaggar moderaterna för en indragning när det gäller resurser och tjänstetillsättningar. Man förordar en minskning av anslaget med inte mindre än totalt 21 milj.kr. De som drabbas av moderaternas bannbulla är följande enheter vid länsstyrelserna: enheten för vård av missbrukare och priskontoren. Vidare handlar det om en förstärkning av mervärdeskatteenheterna för granskning av företag som påförts vinstdelningsskatt enligt riksdagens tidigare beslut om löntagarfonder. Den sista potten på 800 000 kr. berör vissa lönegradsplaceringar. Det gäller uppjusteringar som gjorts för vissa tjänster vid mervärdeskatteenheterna i storstadslänen. Herr talman! Moderaterna yrkar avslag på samtliga resursförstärkningar och vill dessutom minska anslaget med ytterligare 3 milj.kr. Man hänvisar i både motionen och reservationen till att exempelvis planoch lantmäterienheterna kan spara de nämnda 3 miljonerna. Men — och det är viktigt — moderaterna vill inte tala om hur besparingarna skall ske. Skall man trolla med knäna, eller på vilket sätt skall besparingarna ske? Jag hoppas att Bertil Danielsson i dag kan ge oss ett svar på den frågan. Vilka motiv har moderaterna att förorda när det gäller besparingar på exempelvis planoch lantmäterienheten? Reservation 5, som centern står bakom, ansluter sig till moderaternas motion i vissa valda delar, där man alltså vill hoppa på tåget och göra sällskap med moderaterna. Det gäller dels medel för granskning av företag som påförts vinstdelningsskatt enligt beslutet om löntagarfonder, dels vissa tjänster vid priskontoren. Centerns besparing är i storleksordningen 5,1 milj.kr. Skillnaden mellan moderaterna och centerpartisterna är alltså ca 11 milj.kr. Herr talman! Jag yrkar avslag på reservationerna 4 och 5. Reservation 6 gäller statsbidrag till medborgarvittnen. Här finns det inte mycket att orda om. Riksdagen införde så sent som år 1981 statsbidrag till Stockholm, Göteborg och Malmö för att man där skulle kunna prova systemet med medborgarvittnen. Frågan faller i princip under justitieutskottet, och från bostadsutskottets sida anser vi inte att det finns någon anledning att nu säga att verksamheten skall avvecklas. Dessutom — och det är rätt viktigt — ger lagen om medborgarvittnen de s.k. storstadskommunerna en lagstadgad rätt men inte skyldighet att utse medborgarvittnen. I det läget finns det ingen som helst anledning att dra in denna anslagspost på 1 milj.kr. Med denna motivering, herr talman, yrkar jag avslag på reservation 6.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

Herr talman! Jag tycker kanske inte att Magnus Persson har så stor anledning att tala särskilt brett och mycket om centerns sällskap med moderaterna i de frågor som vi diskuterar nu. På de flesta punkterna tycker jag att det råder ganska stor samstämmighet mellan socialdemokraterna och moderaterna gentemot oss övriga, i varje fall gentemot centern. Det gäller bl.a. hemkonsulentverksamheten, där man nu tydligen är överens om att skära ned eller ta bort dessa tjänster. Det är riktigt att det har varit en lång följetong, som Magnus Persson sade. Det har flera gånger förts fram förslag från enskilda socialdemokrater i motioner och på annat sätt. De senaste två åren har emellertid riksdagen avvisat förslagen, men nu har socialdemokraterna tydligen samlat sig och fått hjälp av moderaterna. Ett av huvudargumenten skulle vara besparingsskäl, som Magnus Persson sade. Man sparar alltså 5 milj.kr. per helår, och det blir 2,5 milj.kr. i effekt på nästkommande budgetår. Till det skall läggas att man aviserar att borttagningen måste kompenseras på något sätt genom det förslag som man så småningom skall ta ställning till när konsumentverket har lagt fram sitt förslag. Det blir alltså inte någon särskilt stor besparing i förhållande till vad man får ut av verksamheten. Mot bakgrund av vad jag sade i mitt tidigare anförande måste jag starkt ifrågasätta den siffra som Magnus Persson tar fram, nämligen att 90 96 av familjerna redan i dag har tillgång till konsumentrådgivning. Det är såvitt jag kan förstå inte på det sättet. I dessa ekonomiskt kärva tider håller man faktiskt på att rusta ned denna typ av verksamhet. Därför är det oerhört viktigt att den regionala verksamheten får vara kvar. Sedan säger man att man inte vill avvakta utredningsförslaget i det här fallet. I alla andra fall, när vi i och för sig har varit överens, har Magnus Persson sagt att man vill avvakta förslag — men inte i det här fallet. Jag frågar mig då: Vilket skydd vill socialdemokraterna ge konsumenterna?
Herr talman! Det har skrivits 19 motioner med anledning av förslaget att avskaffa hemkonsulenterna. Det visar att det i de flesta partier finns ett ganska stort intresse för frågan. Magnus Persson anlägger brösttoner och visar sig som den ansvarsfulle statsmannen som minsann bryr sig om budgetunderskottet, med hänvisning till att vpk kanske inte skulle göra det, eftersom vpk föreslår att hemkonsulenterna skall vara kvar. Men när det gäller staten och dess finanser är det inte bara utgifterna man måste se på, man får se på inkomsterna också. I den debatten backar jag inte en millimeter för socialdemokraterna. Där anser jag att vi har full täckning och mycket bättre förslag än de den nuvarande regeringen lägger fram. I stället är väl detta närmast ett olycksfall i arbetet, eller menar man på allvar att man även för framtiden tänker rusta ned och fortsätta spara pengar med hänvisning till budgetunderskottet? Är det som man skriver i utskottsbetänkandet att det inte kan uteslutas att ytterligare medel kommer att behövas för att stärka konsumenternas ställning? I så fall, om det kommer att behövas ytterligare medel i en framtid, finns det väl ingen anledning att göra denna besparing nu bara för att man inte har rett ut hur den framtida organisationen skall se ut. Man brukar säga att tomma tunnor bullrar mest. Det stämmer väl bra på den här frågan och Magnus Perssons försvar för sina ställningstaganden.
Herr talman! Magnus Persson skildrar med stor inlevelse alla de olyckor som skulle drabba länsstyrelserna och därmed vårt land om våra besparingsförslag skulle genomföras. Nu står inte våra besparingar på något sätt i relation till den upphetsning och det röstläge som Magnus Persson presterar. Upplysningsvis kan jag meddela att omslutningen på anslaget till länsstyrelserna är 1 865 milj.kr. Med våra besparingar skulle man i stället erhålla 1 844 milj.kr. Det är ur vår synvinkel kanske en alltför blygsam besparing. Summan borde kanske ha varit större för att utgöra en ordentlig besparing, men vi har nöjt oss med detta i denna omgång. Jag vill också helt kort nämna, som ett litet tips, varför vi exempelvis har ansett att planoch lantmäterienheterna möjligen kunde klara sig med något mindre pengar. Vi vet att det stora talet inför valrörelsen om att byggandet åter skulle skjuta fart var tomma ord. Nybyggandet i vårt land är nu nere i nivån 30 000 lägenheter per år. Den byggverksamhet som äger rum är till stor del koncentrerad till omoch tillbyggnadssidan. Behovet av nya planer för nya bostadsområden är betydligt dämpat i förhållande till situationen för ett antal år sedan.

Herr talman! Jag vill bara säga till Agne Hansson att jag noterade att centern hade sällskap med moderaterna i vissa valda reservationer. Det är klart att regeringen har lagt fram olika budgetförslag. De har i de flesta fall lett fram till breda lösningar, med varierande konstellationer. Eftersom jag är majoritetens företrädare noterar jag naturligtvis detta med stor tillfredsställelse. Sedan är det inget tvivel om att det statsfinansiella läget är bekymmersamt. Det får vi ständigt höra från oppositionen, och det visar inte minst de senast avgivna motionerna, med anledning av tilläggspropositionen. 90 90 av landets befolkning har faktiskt tillgång till konsumentrådgivning, och som jag inledningsvis sade anför civilministern att det särskilt bör övervägas om ytterligare stöd kan vara berättigat och hur samverkan mellan kommunerna och konsumentverket skall utformas. Den konsumentpolitiska kommittén har att ta ställning till dessa frågor. Jag skall inte käbbla med vpk, men det är inget tvivel om att vpk i vissa lägen har haft svårt att redovisa hur de skall finna täckning för vissa anslag som föreslås i skilda sammanhang. Så till Bertil Danielsson och länsstyrelseanslagen. Det är klart att 21 miljoner av den summa som Bertil Danielsson nämnde är ganska litet, men man måste i rimlighetens namn redovisa hur besparingar skall ske. Det var det jag efterlyste. Jag noterar, herr talman, att jag inte fick något svar på den frågan. Ni är givetvis intresserade av att dra in exempelvis de tjänster på länsstyrelserna som skall förstärka på de punkter där man skall administrera vinstdelningsskatten — en följd av beslutet om löntagarfonder. Om detta möjligen är ett sätt att bakvägen, tillsammans med centern, försöka ta tillbaka riksdagsbeslutet om löntagarfonder vill jag påpeka att det är ett slag i tomma luften.
Herr talman! Jag vet inte om Magnus Persson känner sig besvärad av att ha fått sällskap med moderaterna i detta betänkande, eftersom han letar efter sådana punkter där centern har gått ihop med moderaterna. Riksdagsledamöterna är väl ändå läskunniga, och studerar man betänkandet ser man vilken typ av kompanjonskap som är vanligast i detta betänkande. Jag vill notera att det är socialdemokrater och moderater som tydligen är överens på flest punkter. Sedan håller sig Magnus Persson fast vid att 90 96 av landets befolkning har konsumentrådgivning. Jag vill verkligen fråga om inte Magnus Persson har märkt de förändringar inom den kommunala sektorn som är på gång när det gäller indragningar beträffande den konsumentpolitiska verksamheten. Det är ändå ganska länge sedan civilministern tog fram dessa siffror. Jag kan inte förstå annat än att det är viktigt att vi ställer upp med statliga — Nr 145 pengar på den regionala nivån, så att inte konsumenterna här ramlar mellan Onsdagen den två stolar. Jag vill fråga om Magnus Persson tycker likadant som Bertil 16 maj 1984 Danielsson, nämligen att det är vidsynt att i första hand dra in stödet till konsumenterna i det här landet. Vi från centern är inte beredda på det. Vi vill
Herr talman! Agne Hansson frågade om jag som utskottets talesman känner mig besvärad av att vi har majoritet i de flesta frågor. Nej, inte alls. Exempelvis när det gäller hemkonsulenterna stöttar moderaterna oss, och det noterar jag med tillfredsställelse. Regeringens förslag kommer således att vinna majoritet i riksdagen. Jag har sedan, Agne Hansson, inte för ett ögonblick trott att riksdagens ledamöter inte skulle vara läskunniga. Tvärtom är de flitiga läsare och har, hoppas jag, läst igenom betänkandet. Så till talet om att konsumenterna inte skall ramla mellan de båda stolarna. På Agne Hanssons direkta fråga vill jag svara följande: Vi socialdemokrater kommer att slå vakt om de konsumentpolitiska frågorna. Det sade jag också i mitt inledningsanförande. Civilministern säger att det är möjligt att speciella åtgärder måste vidtas i vad gäller sambandet mellan kommunerna och konsumentverket. Meningen är att det skall bli en riktig avvägning där de konsumentpolitiska frågorna kommer till sin rätt. Svaret på frågan, Agne Hansson, är att vi socialdemokrater slår vakt om de konsumentpolitiska frågorna även framdeles.

Herr talman! Under 1860-talet hemsöktes norra Sverige av en svår missväxt, som fick följdverkningar århundradet ut. Många emigrerade då till Amerika och Australien. Kvar blev åldringar, barn, sjuka och kvinnor — med stora försörjningsproblem. Några handlingskraftiga kvinnor bland dem vandrade någon gång under åren 1885 eller 1886 från Västerbottens inland ned till Umeå för att i sin nöd uppvakta landshövdingen där. De bad att en välutbildad kvinna skulle ställas till deras förfogande och hjälpa dem med hem och ekonomi men också med ladugårdshygienen i anledning av den nya medicinalstyrelsens utfärdade direktiv. På så vis— har det berättats mig — kom det sig att landshövdingen i Umeå lät inrätta den första tjänsten som s.k. specialmejerska för norra Västerbotten och södra Norrbotten med stationeringsort i Luleå. Hennes specialkunskaper den gången gällde mjölkhushållningen, eftersom det var mjölkprodukterna som dessa människor var hänvisade till att leva av. Detta skedde redan 1890. ringsort i Härnösand. Dessa båda kvinnor skall ha utfört ett otroligt arbete ute i bygderna. Ur detta embryo föddes hemkonsulentverksamheten 1910, i Skåne. Under åren 1910-1936 arbetade ett tiotal hemkonsulenter inom landets södra hushållningssällskap. År 1936 kom det riksdagsbeslut som fastslog att det i varje län skulle finnas minst en hemkonsulent. Vissa län hade både två och tre. Hemkonsulenterna var på den tiden hushållens egna informatörer. År 1967 flyttades dock hemkonsulenterna över till lantbruksnämnderna för att redan 1970 placeras på länsstyrelserna. Nu föreslår regeringen och utskottet att de skall avskaffas. I 19 motioner har det yrkats avslag på detta förslag. Diskussionen om hemkonsulenternas ställning har som vi har hört pågått i tiotalet år. Hittills har riksdagen stått emot förslag om avskaffande av hemkonsulenterna, som successivt anpassat sin roll till samhällets nya behov och nya krav. Detta har skett via en påbyggd utbildning med bl.a. juridik och marknadsföring, med psykologi, svenska och företagsekonomi. Nya målgrupper utöver direktrådgivningen till enskilda konsumenter har kommit i förgrunden. Hemkonsulenterna har utbildat lärare, socialsekreterare, familjerådgivare, hemvårdspersonal osv., men de har också vänt sig till exempelvis militära målgrupper, AMS-anställda och studieförbunden. Herr talman! I budgetpropositionen görs gällande att ca 90 96 av landets invånare har tillgång till konsumentrådgivning. Verkligheten talar ett annat språk. Endast 46 kommuner har konsumentrådgivning via heltidstjänster. 77 kommuner har över huvud taget ingen konsumentrådgivning. Resten av de 284 kommunerna i landet har ett utbud som varierar mellan 0-5 veckotimmar och 5-9 veckotimmar. Dessa uppgifter avslöjar bl.a. att det är de små och medelstora kommunerna som betjänas av den regionala verksamheten, dvs. av hemkonsulenterna. Lagutskottet fick häromveckan t.ex. erfara vid en studieresa i Värmland, att där saknas konsumentrådgivning i nio av länets kommuner! Vad händer då, när hemkonsulenterna upphör att existera redan vid förestående årsskifte, dvs. om ett halvt år? Jo, alla konsumentpolitiska insatser försvinner, främst i dessa kommuner. Där uppstår ett vakuum! Herr talman! Man måste fråga sig varför detta sker. För drygt ett år sedan tillsatte den socialdemokratiska regeringen en konsumentpolitisk kommitté att närmare se över de konsumentpolitiska frågornas framtida hantering. Den skall enligt direktiven avge sitt slutbetänkande nästa vår. Resultatet av detta betänkande kan inte väntas föreligga förrän tidigast om två år, enligt såväl lagutskottet som bostadsutskottet. Utan att ha något att sätta i stället, avskaffar man sålunda en väl inarbetad, kunskapsberikad och fungerande organisation. Socialdemokraterna, som berömmer sig av att vara ett konsumentvänligt parti i sitt värn om alla tänkbara målgrupper i samhället, lämnar just de svaga kommunerna i sticket, under ett par års tid i varje fall. Direktivens tal om speciella grupper, bl.a. människor i glesbygd, som inte kan utnyttja sin valfrihet på grund av bristande resurser eller geografiska handikapp, skorrar därför falskt. Vad tänker socialdemokraterna sätta i stället? Och vad kommer detta att kosta? Det är väsentliga frågor. När skall detta något införas och genomföras? Det måste riksdagen ha besked om i dag. Socialdemokraterna skriver, bl.a. i lagutskottets yttrande till bostadsutskottet, att man redan nu bör vidta åtgärder för att provisoriskt lösa problemen med hemkonsulentverksamheten. Vilka problem? De finns ju inte, om man avstår från att skapa dem — i avvaktan på den av socialdemokraterna själva tillsatta konsumentpolitiska kommitténs förslag! Man säger att man skall ta till vara hemkonsulenterna som en resurs. Men hur gör man det då? Jo, man avskaffar dem! Det är ett logiskt beslut enligt socialdemokratiskt tänkande. Bakom dessa ”konstifikationer” gömmer sig någonting. Vad är det, Magnus Persson? Eller varför inte fråga civilministern själv, som befinner sig i kammaren. Förstamajtalen introducerade ju ”brukartanken”, och den kanske kunde presenteras också i riksdagen i dag parallellt med den nya konsumentorganisationen som man någonstans måste kunna plocka fram. Avskaffandet av hemkonsulenterna skall inbespara 2,5 milj.kr. nästa budgetår. I verkligheten erbjuder trygghetslagstiftningen hemkonsulenterna andra tjänster, som också skall betalas. Därutöver har, som vi hörde, konsumentverket på finansministerns begäran lämnat ett förslag till en övergångslösning, som behåller 13 hemkonsulenttjänster direkt under konsumentverket för 1,25 milj.kr. nästa år — dvs. det dubbla, 2,5 miljoner, på helår. På så vis varken avskaffar man hemkonsulentorganisationen eller sparar pengar. Finansministern talar dessutom, precis som Magnus Persson nyss, om behovet av ytterligare stöd till kommunerna. Det kostar också pengar. Slutsatsen av hela detta resonemang kan bara bli att här pågår någon form av låtsaslek framför våra ögon. Man avskaffar en organisation. Man skapar därmed problem, som skall åtgärdas. Man påstår att man sparar och drar in medel med ena handen för att lämna ut dem med den andra. Konsumentverket tillåts därmed expandera. Det blir mer centraliserad verksamhet, men man skär bort på den regionala nivån. De små kommunerna och konsumenterna lämnas helt åt sitt öde. I min motion 914 har jag föreslagit avslag på regeringens proposition om att avskaffa hemkonsulentorganisationen. Jag har däremot ställt upp på sparambitionen och anser att medlen i fråga skall tas från konsumentverkets budget i motsvarande mån. Detta senare yrkande hör dock inte hemma här utan under lagutskottets behandling i dess betänkande 28. Herr talman! Mot bakgrund av vad jag här anfört yrkar jag avslag på propositionen i nämnda ärende och bifall till motion 1983/84:914 liksom till motionerna 1987 och 2410 med motsvarande innehåll.

Herr talman! Det var en lång väg att vandra som Mona Saint Cyr hade, alltifrån emigration till handlingskraftiga kvinnor i Västerbottens inland. Men inte med ett enda ord sade hon någonting om det mycket förtjänstfulla, tålmodiga och fina arbete som konsumentrådgivarna ute i kommunerna i dag utför. Det är möjligt att kommunerna med detta förslag i ökad omfattning får ta sitt ansvar för att bygga ut den kommunala rådgivningen. Det är ju också det som civilministern säger. Nu påstår Mona Saint Cyr att de svaga kommunerna lämnas i sticket. Det är nog inte riktigt hela sanningen. Tittar man på det här, finner man en hel rad av kommuner som har relativt god ekonomi men som inte har byggt ut den här verksamheten av vissa anledningar — varför kan man ju fråga sig. Sedan brukar man från moderat håll peka på vikten och värdet av de små kommunerna och framhålla att de kan klara alla sina frågor själva. Herr talman! Den konsumentpolitiska kommittén har direktiv att behandla den här frågan, och den kommer så småningom med ett förslag. Moderaternas besparingsiver brukar ju göra sig gällande, men här tycker jag att det har förts en rätt vettig politik. Hemkonsulenternas organisatoriska hemvist på länsstyrelserna upphör, och mot det finns det reservationer. Men finansministern har sagt, att skulle det behövas, är man beredd att gå in från konsumentverkets sida och tillsammans med kommunerna rätta till situationen.

Herr talman! Magnus Persson frågar varför jag gick denna långa väg i min historik, som ändå egentligen var väldigt kort. Det kanske har ett visst samband med frågan om tradition och att inte undanröja sådant som är gott och bra bara för att riva ner och inte ha någonting i stället. Det kan vara motiveringen. Då frågar jag Magnus Persson: Varför denna korta väg att så snabbt avskaffa hemkonsulentorganisationen utan att ha något i stället? Per den 1 januari 1985 skall hemkonsulenterna vara väck, och ni har ingenting i stället. Jo då, säger Magnus Persson, vi har konsumentrådgivarna i kommunerna. Jag talade nyss om, att sådana saknas i 77 kommuner. Varför skaffar de då inte konsumentrådgivare? Jo, självfallet därför att de är små och inte har råd. Kommunerna skall inte och kan inte expandera; det trodde jag att Magnus Persson visste som sitter i riksdagen. Jag nämnde också den konsumentpolitiska kommittén och sade att den är tillsatt för ett år sedan och skall lägga fram sitt slutbetänkande om ett år. Som jag sade kommer resultatet om ca två år. Där emellan har vi alltså ett vakuum. Varför? Vad är det som skall hända per den 1 januari 1985 som Magnus Persson inte vill tala om för oss? Det är normalt att när vi avger motioner blir de alltid avslagna på grund av att det pågår en utredning. Därför borde vi också avslå den här propositionen.
Herr talman! Ett par saker. Kommunerna skall inte expandera, säger moderaterna. Det är väl en sanning med modifikation. Hade vi haft en moderat civilminister och en moderat finansminister, då hade vi vetat att det hade varit tummen ner. Vi har från socialdemokratisk sida sagt att kommunerna skall ha en rimlig expansion inom ramen för de samhällsekonomiska budgetkonsekvenserna. Vi skall inte helt strypa den kommunala verksamheten i fortsättningen. Där lyckas inte moderaternas besparingsiver helt. Sedan tror jag att de små och medelstora kommuner som i dag inte har konsumentrådgivare säkert kommer att göra en viss omdisponering och omprioritering. Jag tror att vi kommer att se att antalet lokala konsumentrådgivare ökar. Det finns inte ett ord i Mona Saint Cyrs anförande här i dag om det uppoffrande vardagliga jobb som dessa gör ute i kommunerna. Det är dessa som ofta har den omedelbara kontakten med konsumenterna. Vi från socialdemokratisk sida är beredda att stötta kommunerna i denna verksamhet.

Herr talman! Förstod jag Magnus Persson rätt när han talade om det uppoffrande vardagliga jobbet — är det inte ett yrke man utövar, och skall man inte göra rätt för sig? Jag hoppas att vi alla gör det bästa vi kan för den avlöning vi får. Jag sade att det är 77 kommuner som inte har konsumentrådgivare. De är helt hänvisade till hemkonsulenterna. Det är den vägen konsumenterna i de små kommunerna får gå för att få hjälp. Det skulle vara intressant om Magnus Persson ville gå in på den mera centrala frågan, nämligen: Vad händer egentligen ute i landet för att fylla det vakuum som ni i dag skapar med det här beslutet? Det finns t.ex. en rapport som konsumentverket bidragit till ekonomiskt. Det bidrar ekonomiskt till många liknande infallsvinklar. Vad håller socialdemokraterna på med för att fylla de här luckorna? Varför är det så bråttom att avskaffa hemkonsulenterna? Det finns en hund begravd. Jag skulle vilja att ni så att säga grävde upp den och presenterade den från talarstolen.

Herr talman! ”I ekonomiskt kärva tider är det särskilt viktigt med en effektiv konsumentpolitik.” Att hjälpa konsumenterna att hitta rätt på marknaden och använda sina pengar på ett förnuftigt sätt kan ge stora samhällsekonomiska vinster. — På det här sättet inleder finansministern en liten skrift, Konsumentpolitisk översikt 1983, daterad i september. Vi har hört den åberopas här i kammaren för en liten stund sedan. Denna översikt skall, står det, ”fungera som ett lättillgängligt och aktuellt referensmaterial”. I denna översikt finns det också ett avsnitt om länsstyrelsernas konsumentpolitiska verksamhet, en redogörelse av vad hemkonsulentverksamheten omfattar. Det framgår av denna att det gäller mycket viktiga arbetsuppgifter. Skriften var som sagt daterad i september, och det är därför överraskande att några månader efteråt få ett regeringsförslag om avveckling av den regionala hemkonsulentorganisationen. Riksdagen har ju de två senaste åren uttalat sig mot ett avskaffande. Från centerns sida anser vi att det är fel att avveckla den här organisationen. Detta har vi också framhållit i våra motioner, och det gjorde vi också då lagutskottet hade ärendet för yttrande. Hemkonsulenterna fullgör viktiga uppgifter. De har det övergripande ansvaret för konsumentfrågorna i länen. Hemkonsulenternas värdefulla insatser för konsumentpolitiken är det främsta skälet till att centern anser att det här ledet i konsumentverksamheten måste finnas kvar. Konsumentverket som central instans för konsumentfrågor behöver en regional plattform. Den är ett viktigt mellanled mellan det centrala verket och den kommunala verksamheten och ett komplement till denna. Den kommunala verksamheten är i dag dessutom frivillig. I propositionen och i betänkandet anförs — vilket även har tagits upp vid ett flertal tillfällen här i debatten — att närmare 90 20 av landets befolkning har tillgång till konsumentrådgivning i den egna kommunen. Det är möjligt att man kan få det till det. Men som vi hört är det ändå 77 kommuner i landet som helt saknar konsumentrådgivning, och detta gäller mest små kommuner och glesbygd. Vi måste också se till innehållet i verksamheten. Då kan man fråga sig hur det är med tillgången till konsumentrådgivning i kommuner som har mindre än fem veckotimmar anslagna. Ett trettiotal kommuner redovisar att de har en anställd som ägnar mindre än fem veckotimmar åt konsumentfrågor. Endast 46 kommuner har heltidstjänster. Kommunerna är inte heller beredda att utöka sin verksamhet, åtminstone har inte vi fått det intrycket. Vid en hearing som lagutskottet hade i Karlstad i samband med en studieresa dit den 8 maj angående bl.a. konsumentverksamheten, ställdes frågan: Vad blir mest akut om hemkonsulentverksamheten försvinner? Svaret för Värmlands del blev att efterfrågan på rådgivning kommer att märkas först. Här fanns nio kommuner utan konsumentverksamhet. Dessutom framhöll man att den övergripande informationsoch utbildningsverksamheten försvinner. Vi hade säkert fått samma svar var än i landet vi hade ställt frågan. Hemkonsulenterna vänder sig till vidareförmedlare, och de har ansvaret för utbildningsinsatser för lärare och andra personalgrupper inom länen och även för speciella grupper såsom värnpliktiga, AMU-elever, hemvårdare, för att ta ytterligare några exempel. Av tradition har man arbetat serviceinriktat gentemot allmänheten och kan utföra arbetsuppgifter framför allt i förebyggande syfte, och detta är inte minst viktigt. Vad vi också tycker är anmärkningsvärt — det sade vi då lagutskottet yttrade sig om ärendet, och det framgår även av den gemensamma reservation i bostadsutskottets betänkande som har avgetts av centern, folkpartiet och vpk — är att en konsumentpolitisk kommitté arbetar och beräknas bli färdig inom mindre än ett år. I fråga om allt annat avvaktar vi, som tidigare sagts här, utredningar, men inte i detta fall. I den här utredningens direktiv ingår bl.a. att man bör pröva om förhållandet mellan insatserna på de olika nivåerna — central, regional och kommunal — är det bästa eller om förändringar är påkallade. Här går man nu helt förbi den utredning som arbetar just med detta. Konsumentverket har fått regeringens uppdrag, och man har också redovisat åtgärder, för att, som socialdemokraterna i lagutskottet uttryckte det, provisoriskt lösa problemen med hemkonsulentverksamheten. Det har man gjort på ett sådant sätt att man föreslår att 10-15 årsarbetskrafter från hemkonsulentorganisationen knyts direkt till och avlönas av konsumentverket. Det här kan ju låta bestickande, men sanningen är den att även med detta förslag avvecklas hemkonsulenterna. Det blir tjänster som handläggare på konsumentverket, och vi ser det som en centralisering. Även en sådan organisation kostar pengar. Den i budgetpropositionen förutsedda besparingen kommer att förverkligas endast till hälften, och då har besparingsmotivet förlorat i styrka. Också med den skrivning moderaterna har i sin avvikande mening försvinner hemkonsulenterna. En iakttagelse jag gör då jag tar del av bostadsutskottets betänkande om anslag till länsstyrelserna är vilken status olika verksamheter inom länsstyrelsen har. De flesta verksamheter får sina anslag uppräknade, men den regionala hemkonsulentorganisationen föreslås bli avvecklad. Centern kan inte ställa sig bakom detta förslag. Vi anser att konsumentfrågorna är viktiga. Hushållsekonomiska frågor är i dag aktuella, och de blir mer och mer angelägna i framtiden. I tider av ekonomisk åtstramning är den konsumentpolitiska verksamheten betydelsefull. Vi anser det vara fel att avveckla en väl fungerande regional konsumentpolitisk verksamhet. Vi har fått oerhört mycket stöd från olika håll, både från enskilda och från organisationer, för vår ståndpunkt. Herr talman! Mot bakgrund av att hemkonsulenterna fullgör mycket viktiga uppgifter och att den konsumentpolitiska organisationen är föremål för utredning, anser jag att riksdagen nu måste avvisa regeringens förslag om indragning. Jag yrkar därför bifall till reservation nr 1.

Herr talman! Eftersom jag blev uppmanad att beträda talarstolen och visa att det inte finns någon hund begraven tänker jag göra det. Jag vill hänvisa till följande text på s. 10 i betänkandet: ”Finansministern anför i budgetpropositionen (bil.

Herr talman! Jag ställer då frågan till Kersti Johansson, eftersom hela hennes anförande andades uppfattningen att det bara rör sig om den regionala hemkonsulentorganisationen.

Herr talman! Jag skall börja med att yrka bifall till reservation nr 6 om statsbidrag till kostnader för medborgarvittnen. Den reservationen bygger på min motion, där jag dels ifrågasatt systemet med medborgarvittnen, dels yrkat att statsbidrag inte skall utgå för verksamheten. Systemet som sådant skall jag inte gå in på, eftersom ärendet återkommer i samband med behandlingen av justitieutskottets kommande betänkande. Det enda som riksdagen har att ta ställning till nu är huruvida statsbidrag skall utgå till verksamheten. Jag tycker att det är omotiverat att statsbidrag utgår. Det är några av de större polisdistrikten som börjat med denna verksamhet. Om vi säger oss att det är en så värdefull och viktig verksamhet att den bör finnas över hela landet, är 1 miljon ingenting att dela ut till alla polisdistrikten. Jag är övertygad om att riksdagen, eftersom vi sparar och gnetar på anslagen till olika verksamheter inom länsstyrelsernas områden, inte skulle gå med på en uppräkning av detta anslag till tiotals miljoner, vilket det skulle vara fråga om, om systemet med medborgarvittnen skulle gälla för landet i dess helhet. Eftersom vi så ofta talar om hur nödvändigt det är att vi försöker rationalisera den offentliga verksamheten, tycker jag att det inte finns någon anledning att fortsätta med den här typen av små statsbidrag, i all synnerhet som de utgår till mycket starka kommuner. Det finns alltså starka skäl för att avskaffa detta statsbidrag, alldeles oavsett vilken uppfattning man har om systemet med medborgarvittnen som sådant. Jag skall, herr talman, inte gå in i diskussionen om hemkonsulentverksamheten — jag vill bara konstatera en sak: Mona Saint Cyrs anförande innehöll en mycket stark argumentering för avslag på propositionen. Yrkande härom finns i reservation nr 1. I den reservationen har vi reservanter tagit med Mona Saint Cyrs motion nr 914. Den bildar alltså tillsammans med andra motioner underlag för vårt yrkande om avslag på regeringens proposition och för vårt yrkande om att hemkonsulentverksamheten skall fortsätta i sin nuvarande form. Därför tycker jag att Mona Saint Cyr och andra, helst alla moderaterna, skall rösta för bifall till reservation nr 1.
Herr talman! Helt kort beträffande den fråga som Kjell Mattsson tog upp om medborgarvittnen: Först och främst faller frågan under justitieutskottet. Vi anser inte att det finns någon som helst anledning att avveckla denna verksamhet. Dessutom — och det är viktigt — ges kommunerna en lagstadgad rätt men inte en skyldighet att utse medborgarvittnen. Denna verksamhet påbörjades 1981 och har pågått alltför kort tid för att vi nu över huvud taget skall gå in och peta på detta anslag, som är på 1 milj.kr. Jag yrkar än en gång avslag på reservationen.
Nr 145 Herr talman! Magnus Perssons replik på mitt anförande har egentligen inte . Onsdagen den med yrkandet att göra, för jag sade uttryckligen att vi inte nu diskuterar 16 LA MO84 frågan om huruvida systemet skall finnas kvar eller inte, att detta är ett J ärende som bereds av justitieutskottet och att vi får anledning att senare ta é nd : : 5 Fa Avveckling av den ställning till systemet som sådant. Vad jag klart framhållit både i motionen å å k zz : 3 R - — regionala hemkonoch i reservationen är att jag anser att ett statsbidrag till denna verksamhet är § 5 É å å sulentorganisaav så ringa betydelse att det inte finns någon anledning att medel beräknas : tionen, m.m. härför. Man behöver inte fortsätta med någon sorts försöksverksamhet i det fallet — det är bara att konstatera att 1 milj.kr. egentligen är för litet pengar att växla ut mellan staten och kommunerna.
Herr talman! De kommuner som berörs är Stockholm, Göteborg och Malmö. De har hävdat att detta anslag på 1 milj.kr., som de får i statsbidrag, är oerhört viktigt för att de skall kunna klara denna verksamhet. Det är på grundval av detta som vi har följt departementschefens förslag och förordat att detta anslag skall utgå även fortsättningsvis.
Herr talman! Att Sveriges tre största kommuner anser att 1 milj.kr. är avgörande för en viss verksamhet är ett fantastiskt svagt argument. Är det inte mer betydelsefullt, tycker jag att t.o.m. systemet som sådant kan ifrågasättas.

; G e SNR ETS ST RNE ; SR Me FRE ae ske öd SM E Avveckling av den unde bilda underlag för en siming thri er med rubriken ”Mordet p regionala hemkonhemkonsulentverksamheten”. Här bildar socialdemokrater och moderater ä 5 RS TN Å 5 sulentorganisaen allians — om den är helig eller ohelig vill jag inte bedöma — och föreslår HORN mn avveckling av en viktig verksamhet. Även om Mona Saint Cyr gör avbön för några moderater, förändrar detta inte situationen. Jag vill erinra om att det redan under den tid när jag tillhörde regeringen fanns krafter som ville avveckla just hemkonsulentverksamheten. Länsstyrelserna betraktade denna verksamhet som en främmande fågel, och därmed låg det nära till hands att i besparingssyfte föreslå en avveckling. Skälet var således att man tyckte att verksamheten låg utanför länsstyrelsernas sedvanliga arbetsuppgifter. Alla sådana försök att spara bort hemkonsulentorganisationen på länsnivå avvisade vi då mycket bestämt. Det finns verkligen anledning att erinra om att denna inriktning omfattades av väldigt många av oss redan på den tiden. Jag skall inte här tala ytterligare om hemkonsulentorganisationens stora betydelse. Det har Agne Hansson och andra gjort på ett förtjänstfullt sätt. Jag vill endast erinra om att konsumentverket har erbjudit sig att överta verksamheten, om det får mera pengar, och att det då verkligen är fel väg att flytta upp verksamheten i stället för att låta den finnas kvar på länsnivå och utvecklas där. Den riktiga vägen är självfallet att flytta resurser från central nivå och ut till länsstyrelserna. Jag vill till sist säga: Sällan har ett regeringsförslag väckt en så stark motopinion som detta. Jag tycker faktiskt att inte ens riksdagen är för stor och myndig för att kunna ta intryck av opinioner ute i landet. Det är klädsamt för en majoritet i Sveriges högsta beslutande instans, riksdagen, om den kan ta hänsyn också till sådana strömningar. Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till reservation nr 1.
Herr talman! Jag skall inte göra Karl Boo ledsen genom att säga att det inte är fråga om något mord på hemkonsulenterna. Vi har från utskottsmajoritetens sida dock sagt på s. 12i betänkandet att ytterligare stöd till kommunerna från konsumentverket kan behöva ges med anledning av avvecklingen. Regeringen har givit konsumentverket i uppdrag att undersöka hithörande frågor. Om man finner att ytterligare stöd skulle behöva ges, är regeringen också beredd att lämna det.